Herr talman! Bostadspolitikens uppgift är att medverka till att skapa goda levnadsvillkor för människorna. En bra bostad i en god miljö måste vara en grundläggande social rättighet. Det är människornas behov och kraven på en klok och ansvarsfull hushållning med gemensamma resurser som skall bestämma utvecklingen inom bostadssektorn, inte ägandet och vinstintresset. Det bostadspolitiska reformarbetet måste präglas av solidaritet och rättvisa. Jämlikhet och demokrati i boendet — inte privatisering — skall ge människor möjlighet att styra sina livsvillkor. De boende själva och deras organisationer måste därför tillsammans med samhället ha det avgörande inflytandet över boendet. Denna sociala målsättning är den självklara utgångspunkten för socialde mokratins bostadspolitik i dag liksom tidigare. Det är på den grunden vi förberett oss för det steg i bostadspolitiken som kan och måste tas sedan vi avskaffat bostadsslum och bostadsbrist. En socialt medveten och beslutsam bostadspolitik var av många skäl nödvändig som en avlösning av miljonprogrammet. Det behövdes kraftfulla åtgärder för att garantera en övergång till ett jämnt, tillräckligt högt och balanserat bostadsbyggande. De konjunkturmässiga svängningarna när det gäller bostadsbyggandets omfattning och inriktning är till skada för de boende, för samhället och för alla dem som arbetar i byggnadsbranschen. Det fanns också uppgifter som inte hade hunnits med under ansträngningarna att avskaffa bostadsbristen. På flera områden har utvecklingen dessutom lett till att nya krav måste ställas. I denna situation gällde det verkligen att med all kraft värna om redan uppnådda mål samtidigt som steget in i det andra skedet av den socialt inriktade bostadspolitiken måste tas. Detta var och är socialdemokratins mål. Men det är inte denna strävan att uppnå angelägna sociala mål som har präglat utvecklingen de senaste två åren. Situationen på dagens bostadsmarknad är utomordentligt allvarlig. Utvecklingen leder f. n. bort från de bostadssociala målen. Bostadsbyggandet har sjunkit mycket kraftigt till långt under den nivå som svarar mot behovet. Följderna har blivit bostadsbrist och arbetslöshet. Det elände som följer av att inte kunna få en egen bostad drabbar i dag framför allt de mest skyddslösa grupperna i samhället: nybildade familjer, ungdomar, plötsligt splittrade hushåll eller ensamställda, de som måste flytta bort från arbetslöshet, människor i krissituation. Bara i Stockholmsregionen står i dag 30 000 ungdomar i bostadskö. Det alltför låga bostadsbyggandet leder också till att arbetslösheten bland byggnadsarbetarna ökar på ett helt oacceptabelt sätt. Men den sjunkande byggnadsverksamheten drabbar inte bara byggnadsarbetarna utan också de 600 000 människor som för sin sysselsättning är beroende av byggnadsoch byggmaterielindustrin. Nedgången har därför haft en ödesdigert negativ effekt på den totala produktionen och sysselsättningen under en period då den i stället hade bort fungera som en motor för utvecklingen. I dag är trots detta den kommunala planberedskapen dålig, och den försämras successivt. Byggnadskostnaderna har stigit mycket kraftigt. Spekulationen och den svarta marknaden med bostäder tilltar. Orättvisorna mellan boendeformerna ökar. De flesta löntagare har också drabbats av kraftigt ökade boendekostnader samtidigt med att reallönen sjunkit och bostadsbidragen urholkats av inflationen. Var femte barnfamilj och många pensionärer och låginkomsttagare har förlorat sina bostadsbidrag, och betydligt fler har fått dem kraftigt försämrade. De förslag som förs fram i årets budget är långt ifrån tillräckliga för att undanröja problemen. De ger tvärtemot vad Ola Ullsten påstod tidigare i dag inte mest till familjer med fler barn och låg inkomst. Redan tidigare hörde dessa grupper till dem som på grund av trångboddhet eller dålig bostadsstandard behövde förbättra sitt boende. Nu tvingas de avstå från denna nödvändiga förbättring. För första gången på decennier upplever vit.o.m. att hushåll i de mest utsatta grupperna, t.ex. barnfamiljer, tvingas flytta till en sämre bostad. Det är ett nederlag för den sociala bostadspolitiken som borde svida i skinnet på de socialliberalismens banérförare som nu med ”rosor på kinden och solsken i blick” — men inte särskilt mycket mer — står för regeringsansvaret. Problemen inom bostadssektorn leder också till en växande segregation som ökar hårdheten och utslagningen i samhället. Risken tilltar nu för att barn föds in i samhällets B-lag, medan andra lär sig att ta för sig av livets bästa och att hänsynslöst slå vakt om sitt eget. Ansvaret för denna utveckling vilar på de två senaste regeringarna. Deras handlande har framför allt kännetecknats av passivitet inför problemen, av brist på intresse för fortsatta reformer och av undfallenhet gentemot just de kommersiella krafter som det har gällt att bekämpa för att värna om de bostadssociala målen. Alla socialdemokratiska förslag om åtgärder för en bättre bostadspolitik har avvisats. Regeringarnas egna förslag har varit otillräckliga och kommit alltför sent — minst av allt har de förtjänat de skrytsamma kommentarer de omgetts med. I år avstår regeringen t.o.m. från att föreslå riksdagen att som brukligt är fastställa en ram för bostadsbyggandet, och det med den makalösa motiveringen att någon sådan ram inte behövs. Jag vill inte ens försöka avgöra om detta är ett uttryck för total kapitulation inför svårigheterna eller för en maktfullkomlighet som syftar till att beröva riksdagen och kommunerna inflytande över utvecklingen. Jag nöjer mig med att slå fast att vi nu behöver en ram som fungerar som det av alla eftersträvade målet för ett tillräckligt högt bostadsbyggande. Herr talman! Socialdemokraterna kan inte acceptera denna upprörande ansvarslöshet inför en allvarlig och betydelsefull samhällsfråga. Vi kräver att bostadspolitiken åter görs till en grundläggande social fråga. Vi kräver att bostadsbyggandet snabbt ökar till 70 000 — 75 000 lägenheter per år, främst i flerfamiljshus. Vi kräver att ett särskilt tilläggslån införs för att stimulera byggandet av flerfamiljshus. Den snabba ökningen av byggpriserna måste hejdas. Kontrollen över entreprenadpriserna måste skärpas. Spekulationen och segregationen måste bekämpas. Vi säger nej till införandet av strimlade lån och utförsäljningen av de allmännyttiga bostadsföretagen. I stället bör de allmännyttiga företagen ges möjlighet till utveckling genom nya former för inflytande för de boende, en sanering av ekonomin och en upprustning av miljön. Det sociala ansvaret för boendet måste fördelas lika mellan olika fastighetsägare. Därför kräver vi kommunal anvisningsrätt och aktiva bostadsför Vi vill ha rättvisa och jämlikhet mellan upplåtelseformerna genom samlade åtgärder inom bostadsfinansieringen och skattepolitiken. Bl. a. bör ett tak sättas för ränteavdragen och dessa dras från slutskatten. För framtiden behövs ett system för totalfinansiering av allt bostadsbyggande och de socialt nödvändiga bostadskomplementen. Vi kräver att bostadsbidragen återges sitt tidigare värde genom förbättringar för tillsammans 200 milj.kr. utöver regeringens förslag. Vi kräver samtidigt att regeringen gör en översyn av hela bostadsbidragssystemet. Vi måste få ett mer lättbegripligt och rättvist system, med mindre krångel och effektivare broms mot missbruk. Orättvisorna när det gäller pensionärernas bostadstillägg måste bort. Men det är också, herr talman, viktigt att vi anstränger oss att utnyttja bostadsoch bebyggelseplaneringen för att utveckla vårt samhälle till ett samhälle mer präglat av gemenskap och omtanke, av ansvarsfull hushållning med våra resurser. Många människor är ensamma. Förändringarna i människors livsmönster och behov har varit stora. En mycket stor del av vår befolkning lever i dag i ”nya samhällen”, som ännu saknar social struktur och sammanhållning. Därför måste vi nu ställa kravet att varje bostadsområde, antingen det gäller nybyggnad eller förbättring, planeras utifrån en social helhetssyn. Varje människa måste i sitt eget bostadsområde kunna få sina grundläggande behov av omvårdnad och kultur, gemenskap och aktivitet tillgodosedda. Bostadsoch bebyggelseplaneringen bör samverka med andra viktiga reformer, såsom utbyggnaden av åldringsvård och barnomsorg, handikappanpassning, den nya socialtjänsten, den öppna hälsooch sjukvården, SIA skolan och insatserna mot den sociala utslagningen. Det krävs helt enkelt gemensamma insatser för det ”samhällets inre arbete” för att förbättra människors levnadsvillkor som måste bli en av våra viktigaste uppgifter inför 1980-talet. Det ställs också nya krav av annat slag. Bostadsplaneringen måste bättre än hittills samordnas med lokaliseringen av arbetsplatser. Vi måste få en mer framsynt trafikplanering, inte minst av hänsyn till hälsan och miljön. Vi måste få en bebyggelseplanering som utgår från högt ställda krav på miljövård och hushållning med energi och andra resurser såsom tillgången på mark och vatten och orörd natur. Mer omsorg måste ägnas åt att vårda den äldre bebyggelsen. Om dessa krav skall kunna uppfyllas behövs samverkan mellan olika samhällssektorer. Det behövs ny lagstiftning. Det behövs utrednings-, forskningsoch utvecklingsarbete. I vår motion lägger vi fram förslag om konkreta åtgärder på alla dessa områden. Det är, herr talman, viktigt att vi så snart som möjligt finner former för en bättre samhällsplanering från de här utgångspunkterna. På sikt vill vi socialdemokrater att de kommunala programmen utvecklas och samordnas med annan samhällsplanering till ett nationellt miljöutvecklingsprogram. Vi är övertygade om att vi med sådana åtgärder kan göra den socialt inriktade bostadspolitiken till ett instrument för samhällsomdaningen även för framtiden. Herr talman! Händelseutvecklingen de senaste dagarna har gjort det nödvändigt att i samband med den allmänpolitiska debatten ta upp ytterligare en fråga, nämligen de allvarliga hälsoriskerna på grund av radongas och radioaktiv strålning i hus byggda av radiumhaltigt byggnadsmaterial, framför allt dens.k. blå lättbetongen, eller på särskilt radioaktiv mark. Dessa problem är varken nya eller okända. De behandlades ingående av energikommissionen. Energikommissionen underströk att användningen av sådant material bör undvikas och att energisparprogrammet måste utformas så, att det inte leder till ökade hälsorisker.

I denna föredragning deltog också representanter för statens strålskyddsinstitut, planverket och byggforskningsrådet. Kravet på skyndsamma åtgärder för att komma till rätta med dessa problem togs därför upp av socialdemokraterna i riksdagen. Det var en av de punkter där vi kritiserade regeringens även i övrigt dåligt underbyggda energisparprogram. Den dåvarande bostadsministern visade emellertid redan då ett påfallande ointresse för frågan. Denna brist på intresse för en allvarlig fråga har fortsatt i den nya regeringen. Därför har vi anmält denna sak till konstitutionsutskottet. Därför måste jag också rikta två allvarliga frågor till den nuvarande regeringen: Varför vidtogs inte åtgärder omedelbart, när dessa problem blev kända?

Herr talman! Jag vill något kommentera Birgitta Dahls anförande i de delar det gäller strålningsrisken i byggnader. Frågan om strålningsrisker i byggnader faller under flera myndigheters ansvarsområden. Statens strålskyddsinstitut är förvaltningsmyndighet enligt strålskyddslagen för ärenden om skydd mot joniserande och icke joniserande strålning. Socialstyrelsen har det centrala myndighetsansvaret för frågor som rör människors hälsa. Statens planverk har ansvaret vad gäller byggnadernas tekniska utformning och utfärdar tillämpningsföreskrifter till byggnadslagen. Statens institut för byggforskning har till uppgift att bedriva forskningsoch försöksverksamhet inom byggnadsområdet. I sitt hittillsvarande arbete har de här berörda myndigheterna på olika sätt beaktat frågor som rör strålningsrisker i byggnader. Strålskyddsinstitutet har utfört radioaktivitetsmätningar av olika slags byggmaterial och i olika slag av lägenheter. Vidare har institutet påbörjat en undersökning av radonhalten i dricksvatten på olika orter. Strålskyddsinstitutet har också informerat hälsovårdsnämnder och byggnadsnämnder om strålriskerna i byggnader. Efter samråd mellan strålskyddsinstitutet och statens planverk har hänsyn till bl.a. strålningsrisker varit avgörande för de ventilationskrav, avseende nya byggnader, som uppställts i Svensk byggnorm. Som Birgitta Dahl nyss nämnde, har frågan om strålningsriskerna också uppmärksammats av energikommissionen, som anfört att en minskad ventilation genom tätningsåtgärder i framför allt hus byggda av skifferbaserad lättbetong innebär ökade strålningsrisker. Effektiva motåtgärder, främst av byggnadsteknisk natur, bör därför vidtas för att undvika att oacceptabla hälsorisker uppstår. Hus med särskilt radioaktivt byggmaterial bör enligt kommissionen kartläggas, samtidigt som lämpliga åtgärder och rekommendationer utarbetas. Remisstiden för yttrande över energikommissionens betänkande gick ut den 1 september 1978. Radioaktiv strålning i byggnader medför hälsorisker för befolkningen, och betydelsen av dessa risker i jämförelse med andra hälsooch miljörisker är svår att bedöma. Tillgängliga uppgifter gör det emellertid enligt min mening nödvändigt att särskilda insatser nu övervägs, och för att närmare klarlägga strålningsriskerna i byggnader och pröva lämpliga motåtgärder kommer regeringen i morgon att tillkalla en särskild utredningsman som får ta itu med dessa frågor. En uppgift för utredningen bör vara att undersöka olika byggnadsgrunders och byggmaterials betydelse för strålningsriskerna och att utforma ett program för en kartläggning av strålningen i det befintliga byggnadsbeståndet. I programmet bör beaktas hur de hus som medför de största strålningsriskerna skall kunna identifieras och åtgärdas med förtur. Utredningen bör vidare mot bakgrund av en bedömning av acceptabla strålningsnivåer föreslå rekommendationer beträffande luftomsättning och andra byggnadstekniska åtgärder i befintliga byggnader av olika byggmaterial, utformning och belägenhet. Ytterligare en uppgift för utredningsmannen bör vara att se över de olika myndigheternas uppgifter vad gäller åtgärder mot strålningsrisker i byggnader. Ett effektivt samarbete mellan berörda myndigheter är en förutsättning för att stråiningsriskerna i byggnaderna skall kunna nedbringas till en acceptabel nivå. Utredningen bör med förtur och i samarbete med berörda organ utarbeta ett program för de undersökningar som bedöms särskilt nödvändiga. Det programmet bör redovisas till regeringen senast den 1 maj 1979. Utredningen bör också, om den så bedömer lämpligt, i övrigt under arbetets gång kunna avge förslag i olika delfrågor. Vi bedömer alltså det här som oerhört viktigt, och vi anser att utredningen i sin helhet bör bedrivas med största möjliga skyndsamhet.

Herr talman! Det är självfallet bra att den här utredningen äntligen kommer till stånd. Men det är ändå en upprörande skandal att så inte skedde redan förra våren. Jag vill inte lägga ansvaret för det bara på den nuvarande folkpartiregeringen utan också på den dåvarande trepartiregeringen. När vi socialdemokrater — eftersom regeringen hade underlåtit det — tog upp den här frågan, bl.a. i samband med behandlingen av energisparprogrammet, så visade den dåvarande bostadsministern en påfallande brist på intresse och närmast en irritation över att frågan togs upp. Hon hänvisade till byggforskningsrådet, som skulle ordna ett seminarium över frågan, och sade att ”problemet med radongas i byggnader är.

Herr talman! Det förhåller sig inte så, Birgitta Dahl, att den utredning som nu tillsätts kommer till stånd därför att massmedia under de senaste dagarna har riktat stor uppmärksamhet mot dessa problem. Det är i stället så, som jag nämnde, att myndigheterna har haft sin uppmärksamhet riktad på frågan. Jag nämnde bl.a. det arbete med undersökningar som har pågått genom strålskyddsinstitutets försorg. Det var också viktigt för oss att få ett underlag och få med i bilden resultatet av strålskyddsinstitutets undersökningar. Sedan råder det säkerligen full enighet mellan Birgitta Dahl och mig om att detta är en utomordentligt allvarlig fråga och att vi därför bör göra vårt bästa för att så snabbt som möjligt få till stånd ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemen.
Herr talman! Det rådde full enighet redan i energikommissionen om att den här frågan var utomordentligt allvarlig. Det har sedan länge rått full enighet om detta bland de myndigheter som har varit ansvariga för frågan. Problemet är att de två senaste regeringarna inte har handlat. Det är ynkligt att höra att man nu skyller ifrån sig på de myndigheter som har begärt mandat från regeringen att få handla. Jag upprepar: Vi betraktar den nuvarande regeringens och den förra trepartiregeringens handlande när det gäller radongasen som upprörande ansvarslöst. Vi tycker att det är ett tecken på att det mångomskrivna intresset för miljö och hälsa, inte minst i centern, är någonting som man bara tillämpar när det passar för valtaktiken, men inte när man har ansvaret för det praktiska samhällsarbetet.
Herr talman! Vi skyller inte ifrån oss från regeringens sida på de myndigheter som har ansvaret för de här problemen. Tvärtom säger vi att vi uppskattar det arbete de utför. Däremot är det viktigt att vi sedan får fortsätta det arbetet genom denna utredning som vi skall tillsätta — det kommer att beslutas i morgon —- och som kommer att ytterligare belysa dessa problem.

Herr talman! Kriser av det slag som under 1970-talet drabbade både industriländer och utvecklingsländer sätter alltid solidaritet och samarbete på hårda prov. Ökningen i biståndsgivningen från rika till fattiga länder har bromsats upp, samtidigt som många utvecklingsländer mer och mer tyngts av stor skuldbörda. Kraven på ekonomisk frigörelse och en ny ekonomisk världsordning har mötts med kyla av dem som känt sina intressen hotade. Vissa klara tecken till ökad protektionism har också visat sig i världsekonomin. Försöken att lösa de världsekonomiska problemen genom att nationer eller grupper av nationer sluter sig inom sig själva måste dock leda fel. Det är just när problemen är som svårast som behovet av internationell samverkan och solidaritet är som störst. Nödvändigheten av att ta hänsyn och samarbeta över gränserna gäller i dagens värld nära nog alla områden. Även spänningsförhållanden inom nationerna har i stor utsträckning internationell räckvidd. Mänsklig överlevnad och trygghet kan i dagens värld inte säkerställas utan en utjämning av klyftorna mellan rika och fattiga — mellan länderna och inom enskilda länder. Frågan om krig eller fred är självfallet också förbunden med möjligheterna att kunna hejda det fortsatta rustningsraseriet. Tekniken har på många områden fört världens folk närmare varandra. Maktkamp och militära rustningar verkar i motsatt riktning. Det förhållandet får dock inte förtrötta oss i nedrustningsarbetet — det handlar om människans möjligheter till fortbestånd. Sverige måste även framöver verka som brobyggare mellan skilda ståndpunkter för att därmed medverka till konkreta resultat på nedrustningens område. En fredlig värld måste vara en rättvis värld. En rättvis värld kan endast skapas om vi lyckas utveckla ett internationellt samverkanssystem för det globala utnyttjandet av naturresurserna, grundat på solidaritet. Det finns i dag ett växande medvetande om att naturtillgångar som inte kan förnyas håller på att förslösas i snabb takt. Det finns också ett växande medvetande om att en ohejdad exploatering av bränslen, metaller, havens resurser och åkerjord medför miljöskador som inte går att reparera. Men avståndet från ett sådant ökat medvetande till handling är ofta långt. Det beror bl.a. på att den ekonomiska tillväxtprocessen i i-länderna inte bara är uppbyggd på egna tekniska landvinningar och en alltmer förfinad organisation, utan också på ständig tillförsel av råvaror från u-världen. Utan ett ständigt flöde av olja, vegetabiliska fetter, metaller m.m. skulle industrivärldens produktionsapparat snabbt råka i olag. Ett sådant sammanbrott för vitala delar av utvecklade länders samhällsmaskineri framstår i dag inte bara som ett avlägset framtidshot — det fick vi en påminnelse om under oljekrisen 1973. Jordens resurser måste utnyttjas på ett sådant sätt att de bidrar till ett bestående välstånd för alla. Ett första steg måste därvid vara att de rika länderna tillerkänner de fattiga rätt att i ökad utsträckning disponera över sina egna naturtillgångar. Vi måste också alla medverka till att världens ekonomiska utveckling sker utifrån ett ansvarstagande för naturresurser och miljö. Centern har i en motion föreslagit att Sverige i FN skall ta initiativ till utarbetande av en global hushållningsplan för naturresurser. Vi har också lagt fram förslag om ett internationellt ekologiskt forskningsinstitut. Denna syn innebär också krav på att vi utformar vår egen näringspolitik, energipolitik och samhällsplanering mot sådan bakgrund. De krav på en annan energipolitik — stopp för kärnkraften, utveckling av förnyelsebara energikällor, sparinsatser för att begränsa den totala energianvändningen osv. — som centern har fört fram skall ses mot denna bakgrund. Samma utgångspunkt är nödvändig för att vi skall kunna lösa många miljöproblem. Nedsmutsningen av luften och vattnet känner inga nationsgränser. Vi ser också dagligen hur det nuvarande industrisamhällets produktionsprocesser och konsumtionsmönster förvärrar dessa problem. Det är i hög grad en solidaritetsfråga att varje generation är med och betalar de totala kostnaderna för sin egen välfärd. Ansvaret gäller både individ och samhälle. En del av föroreningsproblemen i haven och i luftrummet har börjat angripas i internationell samverkan. Men alltför många skjuts fortfarande på framtiden. Det vore en hård dom över det sena 1900-talets samhälle, om vår generation skulle få njuta den högsta välfärd historien känner men ändå lämna räkningen för olösta miljöproblem efter oss till kommande generationer. Det är självklart att omställningar av det slag som jag här har antytt kommer att föra med sig påfrestningar och konflikter i vår del av världen. En del har kanske trott att industrins strukturproblem skall lätta när den västeuropeiska konjunkturen nu är på uppgång. Men jag är övertygad om att vi måste inrätta oss för fortsatta omställningar i industri och samhällsliv — det är inte minst ett villkor för nya relationer till de länder som nu gör anspråk på att få mer att säga till om beträffande sin egen utveckling. Vårt internationella arbete och det sätt på vilket vi formar vårt eget samhälle måste utgå från samma grundsyn. Vi kan inte kräva internationell solidaritet, om vi inte tillämpar solidaritetens princip här hemma. Samtidigt är jämlikhetskravet inte mycket värt, om det stannar vid nationsgränsen. Vi kan inte kräva global resurshushållning, om vi inte är beredda att ta konsekvenserna för egen del. Samtidigt är ett ekologiskt ansvarstagande i vårt land till föga nytta, om vi inte samtidigt försöker få andra stater och folk med oss. Denna samklang mellan inrikesoch utrikespolitik är också en förutsättning för att vi skall bli trovärdiga utåt och för den djupa folkliga förankring här hemma som en framtidsinriktad politik kräver. I Sverige nar vi lyckats bygga upp ett solidariskt välfärdssystem, som vi på många sätt kan vara stolta över. Men det finns fortfarande många luckor och brister. Det är alltför många som ramlar mellan paragraferna och inte får det stöd de är berättigade till. Därför har centern i en motion krävt en bättre samordning av det sociala trygghetssystemet. Det måste bli mer överblickbart för den enskilde och bygga på en grundtrygghet för alla. Framför allt måste tilltron till vårt sociala trygghetssystem ligga fast. Vårt eget välfärdssamhälles brister finns dock enligt min uppfattning i första hand på samhällsplaneringens område. Här har inte minst koncentrationsoch flyttningspolitiken spelat en stor roll. Centern angav tidigt sin politik i det här avseendet. Vi sade att sociala och medicinska aspekter på människornas situation på ett tidigt stadium måste vägas in i samhällsplaneringen. Vi vet nu att koncentrationspolitiken har medfört ett resursslöseri och inneburit en exploatering av människan själv. Livskvalitet och mänskliga kontakter har i senare decenniers samhällsbyggande satts åt sidan för ett påtagligt teknokratiskt och ensidigt ekonomiskt tänkande. De stadssamhällen som under senare decennier skjutit upp som svampar ur jorden har många gånger mer byggts med tanke på bilen än på barnen, mer med tanke på att kunna komma därifrån till ett arbete långt borta eller till sommarstugan än på att möjiggöra mänskliga kontakter och gemenskap. Själva arbetet, som utgör en så viktig del av människans vardag, har med ökad automatisering och arbetsfördelning för många blivit mer och mer monotont. Datorer och robotar har ibland mer blivit våra herrar och övervakare än våra tjänare. Nya miljöproblem har trängt in på arbetsplatserna genom högt tempo och ökad användning av gifter. Denna situation har gått ut över oss alla — gamla och unga. De gamla har under de senaste decennierna fått det ekonomiskt bättre. Men isoleringen har ökat, vårdmöjligheterna har inte kunnat byggas ut i takt med behovet. Men mest har det kanske gått ut över barnen. Därför måste vi nu lägga ned kraft på att åter forma samhällsmiljön från familjernas och barnens utgångspunkt. Det kan vi inte göra utifrån några enkla schabloner om att si eller så skall det vara. Det grundläggande måste vara att familjerna själva kan forma sin tillvaro. Valfrihetsprincipen måste vara vägledande. Det går inte att tvinga in alla familjer i samma form. Problemen är inte desamma i glesbygd och tätort, för ensamföräldrar och där föräldrarna lever tillsammans, där man och hustru har anställning långt ifrån hemmet eller är familjeföretagare där båda föräldrarna arbetar tillsammans i det egna företaget. Vi måste ge valfrihet åt alla. Vårdnadsersättningen, såsom vi i centern vill ha den, är tillsammans med en utbyggd kommunal barnomsorg grundläggande för att valfrihetsprincipen i praktiken skall gälla för småbarnsföräldrarna. Det är en grundläggande förutsättning för att vi skall kunna ge familjerna både tidsmässiga och ekonomiska resurser att vara med sina barn och att hjälpa dem förbi livets olika svårigheter. Vi har en lag som ger föräldrarna laglig rätt att förkorta sin arbetstid till sex timmar per dag. Vårdnadsersättningen har till uppgift att skapa de ekonomiska förutsättningarna för att detta skall kunna ske. Utan denna ersättning blir det inte mycket bevänt med ledighetslagen. Detta gäller i särskilt hög grad de ensamstående föräldrarna. Herr talman! Morgondagens samhälle formas i inte ringa grad i dagens skola. Vi vet att dagens uppväxande generation går många problem till mötes. Hur solidaritetsfrågorna, resursfrågorna, miljöfrågorna, både globalt och här hemma, skall komma att lösas beror i hög grad på våra ungdomar. Visa beslut iinternationella församlingar eller i Sveriges riksdag gör inte stor nytta, om de inte bygger på de enskilda människornas medvetenhet och ansvarstagande. Det är i skolan vi skall rusta framtidens vuxna att ta detta ansvar. Detta kräver en möjlighet till att utveckla självrespekt, till initiativ och ansvar, grundat på samarbete och solidaritet. Diskussionen om skolan måste fortsätta, och den måste handla både om dess arbetsformer och om de kunskaper den skall förmedla. Att i skolan få goda kunskaper i skrivning, läsning och räkning borde vara en självklar rättighet för var och en. Utan dem är man handikappad. Därför har centern i en motion bl.a. betonat behovet av goda baskunskaper. Men förmågan att förstå sin egen livssituation är också avhängig av kunskaper om den egna hembygden, om samspelet i naturen, om ekologiska och naturvetenskapliga förhållanden, om samhällets och arbetslivets funktion och om bygdens, landets och andra länders historia. Grundskolan måste därför lägga större vikt vid att ge alla elever sådana kunskaper. Den mest angelägna förändringen av grundskolans utbildning är kanske ändå att åstadkomma en bättre balans mellan teori och praktik. För många elever är det en avgörande förutsättning för att trivas med skolarbetet och betrakta det som meningsfullt. Mer erfarenhet från arbetsplatser underlättar också övergången till yrkeslivet. Därför föreslår vi utökad pryo och vidgade praktikmöjligheter. För gymnasiets del har vi föreslagit försöksverksamhet med s.k. varvad utbildning. Det innebär att skolåret skulle bestå av två terminer teoretisk utbildning och en termin praktik. Grundskolans teoretisering måste också angripas genom en ändring av arbetsformerna. Undervisningen måste utformas så, att eleverna får arbeta självständigt och i grupp med större ämnesövergripande projekt. Det medför att arbetet blir mera praktiskt och att det sker i kontakt med det lokala samhällslivet. Ökad kontakt mellan skola och samhälle, t.ex. genom att människor med olika erfarenheter ges möjligheter att delta i undervisningen och genom föräldramedverkan, måste också till. Det finns också många exempel på att man har uppnått bättre förståelse och kontakt mellan eleverna och skolpersonalen, där eleverna fått delta i arbetet i skolbespisningen, städningen eller utformningen av den egna miljön. Herr talman! En geografisk decentralisering av utbildningen är likaså viktig, av såväl jämlikhetssom arbetsmarknadspolitiska skäl. Mindre skolenheter ger också förutsättningar för bättre kontakt mellan eleverna och mellan elever och lärare. Det är viktigt att barn har nära till skolan, både för att undvika långa och trafikfarliga resvägar och för att kontakten med den lokala miljön är så betydelsefull. Herr talman! Det är de upplevelser man får som barn och som ung som har den största betydelsen för ens liv som vuxen. Det är därför som skolans sociala liv och möjlighet att stimulera initiativ och ansvarstagande är så viktigt. Men lika viktigt är det naturligtvis att samhället i övrigt är utformat så att varje människa kan överblicka sin situation, uppleva sin egen omistliga roll och lämna sitt bidrag till samhällsutvecklingen. Att försöka bygga upp en solidaritet utifrån den enskildes ansvar både för sig själv och andra kan förefalla mödosamt. De stora kollektiva lösningarna på såväl internationella som inhemska problem förefaller så mycket enklare. Men erfarenheten visar oss hur ett livskraftigt samhälle är beroende av alla människors aktiva medverkan. Främlingskapet människor emellan och mellan den enskilde och det samhälle som omger henne är det största hotet mot solidaritetstanken. Det är i medvetande om detta som centern kräver ett decentraliserat samhälle.

Herr talman! I morgonens debatt påpekade herr Ullsten att en av de största frågorna för 1980-talet gäller hur man vill ordna kapitalbildningen och hur man över huvud taget vill att företagen skall skötas. Det är riktigt. Det är en av de allra största frågorna. Och det är därför som det är nödvändigt att diskutera — ordentligt diskutera — socialdemokraternas förslag om kollektiva löntagarfonder. Det är viktigt att det blir en grundlig debatt om detta inför höstens val. De kollektiva löntagarfonderna skulle nämligen komma att förändra vårt samhällssystem i grunden. Att socialdemokraterna vill införa dessa fonder står alldeles klart. Klart står också att det är så många problem och svårigheter förenade med dessa fonder även för de partitrogna att de ännu efter flera års utredande inte lyckats åstadkomma mer än skisser till hur sådana här fonder skulle konstrueras, skisser som sedan kommit att läggas i byrålådan samtidigt som förnyade principdeklarationer har antagits. Klart står också att socialdemokraterna av dessa skäl inte vågar sig på någon egentlig debatt om fonderna utanför de egna troende leden. Så t.ex. har socialdemokraterna inte velat ställa upp till landsomfattande debatter om löntagarfonderna, som vi moderater utmanat dem till för mer än ett år sedan. Svenska folket måste nu, medan tid är, säga ifrån mot dessa fonder, precis som TCO-medlemmarna har gjort när man försökt pressa på dem fonderna. Löntagarfonder enligt socialdemokraternas och LO:s modell skulle innebära att varje löntagare avstod 3 96 av sin lön varje år till stora kollektiva fackföreningsfonder. Det innebär för en heltidsarbetande att han årligen skulle avstå 2 000 kr. till dessa fonder, fonder som snart skulle komma att dominera hela kapitalmarknaden. Socialdemokraterna vill alltså införa en ny löneskatt om 3 96 att läggas ovanpå alla andra skattehöjningar som de föreslår. Det skulle innebära att levnadsstandarden skulle behöva pressas tillbaka för löntagarna, eftersom det inte finns någon motsvarande produktionstillväxt att ta dessa resurser ur. Om löntagarna inte vill avräkna denna avgift i löneförhandlingarna, skulle det hela leda till en kraftig inflation och nya sysselsättningsproblem, inte minst genom en försvagad internationell konkurrenskraft. Socialdemokraterna säger att dessa avgifter behövs för kapitalbildningen. Men i själva verket skulle verkningarna bli att vår ekonomi skulle utsättas för nya stora påfrestningar, att det skulle bli en sämre investeringsutveckling och en mindre kapitalbildning i landet. Löntagarfondsförslagen innebär också att LO skulle ta över alla större företag. De mindre företag som skulle vilja ställa sig utanför systemet skulle bestraffas genom att en extra löneskatt skulle införas för dem. Säkerligen skulle de också få svårigheter att låna pengar på en kapitalmarknad, som är helt dominerad av de fackföreningsstyrda kapitalfonderna. Kanske de också skulle få svårigheter att fungera som underleverantörer till fackföreningsstyrda större företag. Socialdemokraternas senaste tankar på detta område om att fondsocialisera både kapitalmarknaden och företagen är klart längre gående än vad Meidnerfonderna innebär. Dessa förslag bör förkastas av många anledningar. De skulle leda till en oerhörd maktkoncentration. Man kan ställa sig frågan hur det t.ex. skulle gå för en industriarbetare, som har kommit på kant med sin arbetsgivare när det finns bara en enda sådan, nämligen fonderna. Han kommer genast i en mycket utpräglad beroendeställning. När man säger att den ekonomiska demokratin skulle förbättras genom löntagarfonder är det en felanvändning av ord. Det skulle i stället bli en ekonomisk maktkoncentration. Man skall komma ihåg att det inte i något land har visat sig möjligt att införa något sådant system som LO och socialdemokraterna talar om. I alla länder med socialistiskt styre har de medborgerliga frioch rättigheterna kommit i kläm. Även om man haft goda avsikter när man infört sin socialism, har systemet visat sig ha sådana svagheter att det inte tålt offentlig kritik och en fri opinionsbildning. Därför har debatten i dessa länder kommit att förtryckas, även om man haft goda föresatser vid införandet av systemet. Eftersom socialism också innebär en maktkoncentration, har även maktmedlen för ett sådant förtryck i dessa länder funnits till hands. De centrala kollektiva löntagarfonderna skulle också ge landet en sämre ekonomisk utveckling. Vårt välstånd och vår situation som ett av de rikaste länderna på jorden har byggts upp inom ramen för en ekonomi, som tar till vara den drivkraft som enskilt företagande och ägande ger och det kunnande som bäst kommer till uttryck i en marknadsekonomi i stället för i en s.k. planmässig hushållning. Volvofallet ger inblickar i hur okvalificerad en s.k. planhushållning skulle komma att bli. Från olika håll och mest från socialdemokraternas sida har kritik riktats mot aktieägarna för att de, som det heter, inte har velat se till de samhällsekonomiska skälen att genomföra de olika Norgeavtalen. Jag skall inte nu göra någon kommentar till frågan om vem som har fel i detta fall — företagsledningen eller aktieägarna. Men jag vill konstatera att ingen av de politiker som gjort dessa förebråelser har genomfört någon egentlig utredning av de samhällsekonomiska föroch nackdelarna i dessa olika avtal. Jag tycker att det, herr talman, är ett häpnadsväckande lättsinne i ett omfattande sammanhang att inte ha mera av eftertanke när det gäller hur man skall förfara. Det är ett förbluffande ekonomiskt lättsinne, och det visar också hur det skulle kunna bli, om allt vore centralstyrt. Det kan knappast eller aldrig bli något argument för löntagarfonder att sätta ett sådant centralt ekonomiskt lättsinne i system. Att politiker och andra ändå har yttrat sig så tvärsäkert och moraliserande har förklarats med hänvisning till politiska och taktiska hänsyn. Men om vår ekonomi skulle domineras av sådant, blir det illa ställt med utrymme för löneökningar och andra förbättringar i fortsättningen. De enda som faktiskt gjort några utredningar om ekonomin i dessa avtal och då även av deras sysselsättningsverkningar är, förutom Volvoledningen, olika grupper av aktieägare. Redan hotet att löntagarfonder kan komma att införas kastar sin skugga över det aktuella ekonomiska läget. Det skapar mindre tilltro till framtiden och ökar de risker som alltid är förenade med olika investeringar och satsningar på framtiden. Om man misslyckas med en investering, förlorar man pengarna och fordringsägarna tar över företaget; om man lyckas, skulle LO ta över. Det säger sig självt att i den belägenheten blir det mindre investeringar än annars. Därigenom försvåras också redan i dag en långsiktig och stabil uppgång i sysselsättningen. I tidningarna har vi under de senaste veckorna kunnat se att en företagare som Bengt ”Buketten” Nygren sålt sitt företag för att ta upp sin verksamhet i ett annat land. Ett av skälen härtill, har det sagts, är just hotet om löntagarfonder. Detta blir ett exempel på en skicklig person, som har skapat mer sysselsättning i Sverige än alla sina kritiker tillhopa och vars talang inte nu kommer Sverige till del. Många andra företagare och företagsledare väljer den enklare utvägen, nämligen att helt enkelt lägga sin talang i malpåse och avstå från att söka utveckla sitt företag. Detta att förstöra framtidstron är farligt, för vi behöver den framtidstron. Vi behöver nyföretagande, investeringar och satsningar på framtiden. Vi behöver detta för att få en ekonomisk utveckling som tillåter oss en god standard och som gör det möjligt för oss att infria alla de utfästelser som vi har gjort för framtiden. Partiledarna har tidigare i dag stått här i talarstolen och räknat upp allt som de skulle vilja göra. Det är enkelt att räkna upp sådant, men sedan gäller det faktiskt att föra en politik som gör det möjligt att genomföra det också. Vi skall också vara medvetna om att vi i Sverige under 1970-talet — vilket har påpekats tidigare här i kammaren — har haft en sämre ekonomisk utveckling än jämförbara länder. Gunnar Nilsson i LO har åtminstone vid ett tillfälle sagt att om den ekonomiska utvecklingen inte blir bättre, kan det bli svårigheter att infria olika pensionsutfästelser som har gjorts. Det vore ju för ynkligt om det skulle gå så illa. Men just därför fordras det också en ekonomisk politik som gör att vi kan styra ut ur en sådan farlig situation. Ett av de bästa sätten att göra det är att en gång för alla fastlägga att vi inte skall ha några kollektiva löntagarfonder i vårt land. Man kan inte göra sig kvitt ett ekonomiskt system förrän man har ett annat som fungerar, och vi har inte något annat sådant system som fungerar. Att det inte finns något alternativt system som skulle fungera visas allra bäst av att LO nu inte startar en mängd företag och utvecklar dem i fri konkurrens med andra. Om man nämligen i likhet med Landsorganisationen och socialdemokraterna anser att det centrala facket är bättre än alla andra på att driva företag, vore det naturligt att man också visade det i handling. Gjorde man det och visade sig skickligare, skulle det också vara ett bevis för att här funnes ett överlägset alternativt system. Alldeles särskilt naturligt vore det att ställa sin, som man själv anser, oerhörda företagsledartalang till förfogande i ett läge där man själv så ofta kritiserar dem som startar och driver företag och när det, herr talman, på så många orter behövs ersättningsindustri och alternativ produktion. Om man, som man själv säger, är bättre än alla andra på att sköta företag, är det faktiskt osolidariskt att inte använda den talangen och skapa ny sysselsättning. Jag läste för en tid sedan ett nummer av Veckans Affärer, där man gjort sammanställningar av olika ägargrupper och utvecklingen för dessa. Där fanns även statistik för det begränsade antal företag som LO har. Men i den härartikeln visades också att under perioden 1973-1977 har sysselsättningen i dessa företag inte ökat utan minskat från 22 800 till 18 500 arbetstillfällen, eller nästan 20 96, vilket är en intressant siffra i detta sammanhang. Moderaternas alternativ består i att man skall ha ett spritt enskilt ägande. Det skall vara fri företagsamhet inom de ramar som statsmakterna drar upp. Vi vill ta vara på enskilda människors initiativ och ansvar. Det vill vi göra både därför att det ger en bättre ekonomisk utveckling och därför att man på det viset ger människorna större frihet. De nya sparformer som infördes av trepartiregeringen ger förutsättningar för en uppbyggnad av nya tillgångar hos dem som annars hade haft sämre möjligheter härtill. Det var en betydelsefull insats som trepartiregeringen gjorde. Vi vill också göra det lättare för dem som så önskar att skaffa sig en egen bostad. Vi har alltid i valfrihetens namn kämpat för ett vidgat småhusbyggande. Vi vill också att de som bor i flerfamiljshus och som så önskar skall få vidgade möjligheter att äga sin bostad. Vi har för att underlätta detta system i år föreslagit att man skall införa en speciell sparform, bosparande, där det är möjligt att på fördelaktiga villkor kunna spara till sin egen bostad. Socialdemokraternas iver att åstadkomma socialistiska lösningar visar sig inte bara i förslagen om kollektiva löntagarfonder. Just vad gäller bostäder finns många exempel på hur de vill inskränka de enskilda människornas rättigheter och införa mer av centralstyre och kollektivt ägande. Vidare har den socialdemokratiska kongressen för sin del bestämt att läromedelsproduktionen och läkemedelsföretagen skall förstatligas. Kongressen har också uttalat sig för att man skall studera hur bankerna skall socialiseras. När socialdemokraterna så ofta talar om vidgat medbestämmande, herr talman, är det underligt att skåda hur de ryggar tillbaka för att ge de enskilda människorna ett vidgat inflytande över den egna tillvaron, t.ex. genom att underlätta enskilt bostadsägande och bidra till ett spritt enskilt ägande i största allmänhet. I stället vill de nu att ombudsmännen skall bestämma mer och mer. Men, herr talman, de som hela tiden talar om kollektiva lösningar tänker mera på makt än på frihet. Vi vill tänka mera på frihet.

Herr talman! Den 1 januari i år höjdes såväl folkpensionerna som barnbidragen och bostadsbidragen. Detta om något är ett synligt bevis på att det sociala reformarbetet i vårt land inte avstannade när vi fick en ickesocialistisk regering. Det var ju annars ett återkommande inslag i den socialdemokratiska propagandan inför 1976 års val. Från de socialdemokratiska talarstolarna fick vi höra att hela det sociala reformarbetet skulle avstanna eller rent av raseras om de borgerliga kom i regeringsställning. Så blev de alltså inte. Det har tvärtom skett en konsolidering av välståndet under åren 1977-1979. Denna förbättring av det sociala trygghetssystemet har kunnat ske under en tid av ekonomisk avmattning. Vi har haft en viss nedgång i produktionen, även om det blev en positiv tillväxt under 1978. Vi har haft en förhållandevis hög arbetslöshet, och ett ganska stort antal människor har fått sysselsättning genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag. Parallellt härmed hade vi under 1977 en hög inflation och ett stort underskott i våra utlandsaffärer. Genom en kraftfull och medveten ekonomisk politik har denna negativa utveckling kunnat vändas. Inflationen sjönk under 1978 till hälften av vad den var 1977. I våra utlandsaffärer skedde under förra året en dramatisk omsvängning till det bättre — från ett underskott i handeln på ungefär 5 miljarder år 1977 till ett stort överskott förra året på ungefär 6 miljarder. Utlandsupplåningen, som var hög 1977, kunde till följd härav minskas under första halvåret 1978, och den upphörde helt under andra halvåret. Sammanlagt uppgick utlandsupplåningen under förra året till bara 2 miljarder. Detta kan vara värt att notera. Den kan i år väntas bli något större, men utlandsupplåningen ligger likväl på en helt annan och lägre nivå än vad man ibland tycks ha klart för sig i den allmänna debatten, där man tror att ett budgetunderskott på 45 miljarder kr. motsvarar samma summa i utländsk upplåning. Sanningen är ju den att av de 45 miljarder. som vi kommer att få i underskott i statsbudgeten i år är det ungefär 5 miljarder som kan komma att behöva täckas genom utlandsupplåning. Resten klaras främst av på den vanliga kreditmarknaden. Herr talman! Från folkpartiets sida har vi sedan länge hävdat att marginalskatterna utgör ett stort problem. Marginalskatterna är ett problem därför att de motverkar lusten att genom ökade arbetsinsatser höja sina inkomster. Redan marginalskatter kring 50 96 är i den meningen olyckliga. Skatteomläggningen fr.o.m. nyår innebär en viss minskning av den statliga marginalskatten, och jag ser det på samma sätt som skatteutskottet gjorde i sitt betänkande i december, nämligen att det här bara är ett första steg i en allmän omläggning av skattesystemet så att arbetsvilja och arbetsinsatser inte skall behöva motverkas av våra skatteregler. Från den utgångspunkten kan det upplevas som en framgång att man nu på många olika håll diskuterar och erkänner riskerna med de höga marginalskatterna. Vi kan i dag notera att man från socialdemokratiskt håll i flera olika sammanhang har pekat på svagheterna med det nuvarande marginalskattesystemet. Jag tänker då inte i första hand på Gunnar Myrdal utan på för dagen mer representativa företrädare för socialdemokratin. Det finns väl anledning att också här i riksdagen återkomma till en diskussion om de skattepolitiska tankegångar som socialdemokraterna har fört fram i sin motion. En sänkning av marginalskatterna, som innebär att människor får behålla en större del av sin inkomstökning, kan säkerligen få en sådan effekt på arbetsviljan att den delvis av sig själv kompenserar det skattebortfall som en sänkt marginalskatt innebär. Det är emellertid, i varje fall på kort sikt, inte tillräckligt för att täcka inkomstbortfallet. Det är därför nödvändigt att vi, samtidigt som vi är på väg att nå enighet om behovet av sänkta marginalskatter, också söker finna en enighet om i vilka former man skall finansiera det skattebortfall som följer därav. Jag noterar att både LO och TCO har krävt att en skatteomläggning som innebär sänkta marginalskatter måste totalfinansieras. Jag har i andra sammanhang sagt att jag inte tror att man på en gång kan avvisa en höjning av antingen de indirekta skatterna eller arbetsgivaravgifterna och samtidigt förorda en betydande sänkning av marginalskatterna. Vill man komma ifrån det nuvarande skattesystemets negativa verkningar på arbetsvilja och skattemoral — orsakat både av höga kommunalskatter och av en hög progressivitet i den statliga inkomstskatten — ja, då måste man godta antingen en höjning av vissa indirekta skatter eller en höjning av företagens avgifter. Det är i det här sammanhanget som socialdemokraternas förslag om en produktionsfaktorsskatt kommer in i bilden, och jag tror att vi bör ta oss en allvarlig funderare på det förslaget. Vad som i dagens läge kan sägas är att det troligen blir mycket svårt att införa en sådan skatt redan den 1 januari 1980. Produktionsfaktorsskatten kan därför inte påverka budgetutfallet 1979/80 och har därför ingen egentlig effekt på det för dagen så omdiskuterade budgetunderskottet. Jag tror emellertid att den skattepolitiska diskussionen med socialdemokraterna skulle underlättas, om man från socialdemokratiskt håll erkände inflationsskyddets positiva värde. Inflationsskyddet i skattesystemet är ju en garanti för att inte skatterna tillåts stiga i takt med en varierande inflation. Inflationsskyddet innebär att en hög inflation inte automatiskt leder till en betydande skärpning av skattetrycket medan en lägre inflation medför en mindre höjning av skatterna. Om inflationsskyddet togs bort ur skattesystemet, skulle det finnas ett direkt statsfinansiellt intresse att genom en hög inflation höja de statliga skatteintäkterna. Jag tycker alltså att inflationsskyddet bör vara en given utgångspunkt också vid en mera långsiktig reformering av skattesystemet. Herr talman! Det gångna årets erfarenhet visar att en ansvarsfull ekonomisk politik — som har innefattat en nödvändig åtstramning av den privata konsumtionen — kan förenas med ett fortsatt socialt reformarbete. I det fortsatta sociala reformarbetet tror jag att särskild uppärksamhet kommer att få ägnas de äldre i vårt samhälle. Det gäller både kvantiteten och kvaliteten i äldreomsorgen. Det kommer att behövas fler platser i långtidsvården, och vi kommer också att behöva ett mer differentierat utbud av vård och omhändertagande för de gamla. Först då kan vi sägas ta ett verkligt ansvar för de äldre i vårt samhälle. Gamla människor behöver i större utsträckning sjukvård av olika slag. Det medför krav på en fortsatt utbyggnad både av sjukvården i allmänhet och av långtidsvården i synnerhet. Det är samtidigt viktigt att man utformar långtidsvården på ett sådant sätt att man i större utsträckning tar hänsyn till patienterna som enskilda människor. Patienter på en långvårdsavdelning bordet.ex. kunna få ta med sig personliga ägodelar för att på det viset kunna göra miljön mer hemlik. Det är också viktigt att man på olika sätt tar vara på gamla människors rättigheter och integritet. Människor som ligger på sjukhus är oftast svagare än andra och kan därför ha svårt att driva rimliga krav på t.ex. information eller annorlunda medicinering. Beroendet av sjukvårdspersonalen kan bli stort och tacksamheten för olika åtgärder överdriven. Att få ett glas saft eller att slippa ett plågsamt rutinprov kan vara tillräckligt för att den sjuke i övrigt kanske uppger krav på en människovärdig behandling. De korta stunder läkarna besöker sjukrummet vågar eller orkar den sjuke sällan använda till att föra fram krav på t.ex. information eller annan behandling. För den som ligger på sjukhus gäller också att det drastiska miljöbytet ofta innebär en svår påfrestning. I många fall är det gamla människor som aldrig tidigare legat någon längre tid på sjukhus och som har starkt inrotade vanor. På sjukhuset får de vänja sig vid nya matvanor, nya sovtider och tvingas tillbringa hela dagen tillsammans med främmande människor med andra vanor och intressen. Allt detta kan hos en del patienter skapa ångestkänslor, som kan försvåra behandlingen och återanpassningen. Det är därför viktigt att integriteten och rättigheterna för patienterna skyddas på olika sätt. Jag har tidigare pekat på möjligheterna att föra samman sådana åtgärder i en patienträttighetslag. Jag hoppas att den proposition som skall utarbetas på grundval av medicinalansvarskommitténs betänkande skall kunna ta till vara några av de uppslag som där har funnits. Flertalet gamla människor måste emellertid även i framtiden få sin vård och omsorg i det egna hemmet. Det är då viktigt att vi försöker skapa bostäder där det är lätt för gamla människor att leva — bostäder som har anpassats till den minskade grad av rörlighet som ju gamla människor ofta har. Trygghetslarm i de här lägenheterna är t.ex. ett värdefullt inslag. Det är alltså viktigt att man kan tillgodose rimliga krav på service i hemmen, som innebär att gamla människor inte i onödan behöver vistas på sjukhus. Till omsorgen om de gamla i hemmet hör naturligtvis också den omvårdnad som de anhöriga ger. Många anhöriga gör en beundransvärd insats när det gäller att ta hand om en sjuk anhörig. Oftast är det gamla människor, men ibland kan vården gälla en yngre eller handikappad person. Samhällets stöd till anhöriga som på det här sättet tar på sig ett vårdnadsansvar är emellertid mycket begränsat. Jag tror att om man hade ett bättre rent ekonomiskt stöd skulle säkert fler anhöriga välja att vara hemma och vårda sjuka äldre släktingar. Vi har därför inom folkpartiet kommit till den uppfattningen att man borde skapa en ersättningsform liknande föräldraförsäkringen för anhöriga som vårdar sjuk äldre i hemmet. Med föräldraförsäkringen som mönster skulle det kunna utgå försäkringsersättning, sjukpenning och ATP till den som väljer att ta hand om en gammal sjuk eller handikappad anhörig i hemmet. Samhället borde då också, som skett på några håll, se till att den vårdande får möjlighet till en viss sammanhängande ledighet, t.ex. genom att den sjuke eller handikappade kortvarigt tas in på ett semesterhem eller liknande. Herr talman! Det är vår utgångspunkt att alla människor — också de äldre — måste behandlas som individer med olika intressen och behov. Åldrandet är en individuell process som sker gradvis. Det är därför fel att ha en för alla given pensionsålder, då förvärvsarbetet måste upphöra, oberoende av individens prestationsförmåga. Låt oss i stället försöka möjliggöra en flexibel övergång från yrkesverksam ålder till pensionsålder, t.ex. genom en utbyggnad av det system vi har med rörlig pensionsålder och rätt till förtida eller fördröjt uttag av pension. Det bör kunna bidra också till att minska riskerna för isolering av gamla och sysslolösa människor. Det är också därför vi menar att rätten till arbete stegvis bör utsträckas över 65 års ålder och att ökade möjligheter bör skapas för äldre att göra tillfälliga insatser i arbetslivet efter pensioneringen. Det kan ske t.ex. inom kommunernas omsorgsverksamhet för barn och bör i de flesta fall omfatta deltid. Jag har här redovisat några angelägna reformer på äldreomsorgens område. Också på andra områden finns behov av reformer och förbättringar. Det är vår övertygelse att dessa samhällsförändringar kan genomföras i framtiden, men det ställer krav på ekonomisk balans och på ett rimligt skattesystem. Det är därför som den ekonomiska politiken och den sociala välfärden hör så nära samman. Folkpartiregeringens mål är att föra en sådan politik i fråga om ekonomi och skatter att vi därigenom skapar de bästa förutsättningarna för en framtida välfärd.

Herr talman! När realinkomsten för en vanlig arbetarfamilj på ett år kan minska med en hel månadslön och när allt fler ställs utanför den reguljära arbetsmarknaden är detta tecken på en framgångsrik borgerlig politik — en politik som vpk naturligtvis inte kan tolerera. Den måste avlägsnas, men den kan inte avlägsnas med samarbete och samröre med borgerliga partier.

Ställs inte detta alternativ från arbetarrörelsen mot den borgerliga anstormningen finns det en uppenbar risk för ytterligare försämringar. Jan Odhnoff i Fabriksarbetareförbundet har i en undersökning visat hur realinkomsten sjunkit under 1978. För många har den sjunkit med mellan 300 och 500 kr. i månaden. På ett år blir det en hel månadslön. Undersökningen visar också att låglönesatsningen givit föga resultat och att skatteomläggningarna inte gynnat mellanoch låginkomstgrupperna. Utredningen gäller 1978. 1977 var ju inte bättre. Effekterna var säkert desamma. Resultatet på två år blir då en förlust på ca 10 000 kr. för en vanlig arbetare. Det är skrämmande siffror. Men tendenserna fortsätter. 1978 har konsumentprisindex ökat med över 7,5 96. Hyrorna, som är en tung post i arbetarfamiljernas budget, steg med 13 96. Löneökningarna har stannat vid knappt 4 96 för 1978. 1979 skall enligt folkpartiregeringen följa samma tendens. Man frågar sig hur LO-ledningen med riksdagsman Gunnar Nilsson i spetsen kunde underteckna ett sådant kapitulationsavtal våren 1978. Det förefaller i dag vara en gåta. Hur kunde man förlita sig på den borgerliga regeringens ekonomiska politik? Förhandlingarna för andra avtalsåret är nu aktuella. Kapitulationsavtalet för 1978 kan korrigeras i de lokala förhandlingarna. En ökning med minst 1:50 i timmen för att kompensera 1978 års förlust verkar i dag realistisk. Allt talar för lokal aktivitet. Vinstutvecklingen förutsätts öka. Och det gäller ju fördelningen mellan rika kapitalägare och arbetare! Att förändra denna fördelning till arbetarnas fördel kräver aktiva lokala fackföreningar. De kan emellertid möta hårt motstånd, inte bara från arbetsköparna utan även från en arbetsrättslagstiftning — medbestämmandelagen — som har ett inskrivet strejkförbud. Detta strejkförbud, som infördes av en borgarregering 1928 och skrevs in i medbestämmandelagen 1976, måste bort. Oresonliga arbetsköpare skall inte kunna utnyttja arbetsrättslagstiftningen för att hålla nere lönerna. När valet är över i höst löper även avtalen på arbetsmarknaden ut. Vilken inkomstpolitik kommer att föras då? Kommer reallöneförsämringarna att fortsätta? Och hur blir det med skattepolitiken? Skall eventuella skattesänkningar — typ SAP:s senaste förslag — avräknas från löneutrymmet? Ja, då är inte mycket vunnet. Vpk anser det berättigat med kraftiga löneökningar i höst. En skattepolitik som gynnar lågoch mellaninkomstgrupperna bör genomföras. Momsen på mat bör tas bort och kommunalskattetrycket minskas genom införande av en statskommunal enhetsskatt. Vidare bör prisoch hyresstopp genomföras. Det är en inkomstpolitik som gynnar de breda löntagargrupperna. Det behövs en ny typ av avtalsrörelse, där förslagen diskuteras i tid och demokratin kan utvecklas i facket. Borgarstyre med ett eller tre partier i regeringsställning håller alltid kapitalägarna under armarna. Till dessa slussas miljarder, pengar som lönearbetarna får betala via skatter samtidigt som deras löner hålls tillbaka. Att ta av lönerna är även det socialdemokratiska partiets recept. När man ropar på löntagarfonder — jag tänker främst på den aktuella Volvoaffären — så avser man utvecklingsfonder där en del av pengarna i löneutrymmet skall överföras till de kapitalistiska företagen som riskvilligt kapital. Det kan inte vara arbetarrörelsens framgångslinje att ta av lönerna och ge till kapitalägarna. Det är inte brist på kapital i vårt land, men det är brist på demokrati på jobben och brist på beslut som omintetgör Wallenbergs imperium och andra aktieägares makt och inflytande. Det är dessa och deras gelikars spekulationsvinster, förmögenheter och andra vinster som måste beskattas hårdare. Men samma människors möjligheter till skatteflykt och skattefusk måste även bekämpas. Det är detta kapital som måste frigöras för att skapa möjligheter till alternativ produktion, samhällsnyttig produktion efter människors behov. Det kan satsas i industrigrenar och i regioner som i dag är på fallrepet. Vpk:s samhällsfonder har detta syfte. Ta av kapitalet och skapa nya jobb! Satsa på förädling och nytänkande, på ny teknik och nya produkter! Bryt det extrema exportberoendet och skapa en slagkraftig hemmaindustri i stället för att flytta investeringarna utomlands! Rädda våra basindustrier! Som en rullgardin dras den s.k. Norrlandsgränsen allt längre söderut. Rullgardinen håller nu på att gå ned även för Bergslagen. Två tredjedelar av Sverige är ett Med en ny industripolitik, alternativ produktion, förädling, ökad manufakturering, en ny handelspolitik och användandet av samhällsfonder kan vi dra upp rullgardinen för Bergslagen och Norrland samt andra drabbade regioner. Borgarnas och socialdemokratins flyttlasspolitik måste upphöra. Koncentrationsoch stordriftspolitiken måste brytas för att rädda bruksorter och glesbygder. Då kan Norrland och Bergslagen få en allsidig utveckling. Gruvoch stålindustrin kan utvecklas och bevaras. Ett skolexempel på koncentrationsoch nedläggningspolitik utgör handelsstålsindustrin. 4 000 jobb skall bort, vilket får oerhörda konsekvenser för Bergslagen och Norrbotten. Ironiskt nog är det den förre centerpartistiske industriministern Åsling som står fadder för SSAB, vars politik medför koncentration och nedläggning av verksamheten på bruksorter. Ingen decentralisering och inget bevarande av bygder och regioner där inte. Hur Nils Åsling och centern med tanke på den förda politiken i dessa områden i fortsättningen skall kunna ta ord som decentralisering och regional balans i sin mun är obegripligt. Men tyvärr är verkligheten värre än vad bara centern och borgarna gör. Även socialdemokraterna har i princip ställt sig bakom den stålpolitik som Nils Åsling har stått fadder för. De godkänner att gruvor läggs ned i Bergslagen innan de är utbrutna. Socialdemokraterna ställer således inte ens upp på Gruvindustriarbetareförbundets krav. De accepterar att malmmetallurgi — råstålsframställning — skall läggas ned i Bergslagens handelsstålverk. De accepterar att Norrbotten inte skall få någon förädling av betydelse. Återstår för socialdemokratin i Norrbotten ett ”Ministålverk 80”, för I miljon årston i stället för 4 miljoner som man lovade tidigare. SAP:s stålpolitik är anpassad till marknadskrafterna och flyttlasspolitiken. Socialdemokratiska politiker, bl.a. riksdagsmannen Kjell-Olof Feldt, har rest i dessa områden och sagt: Vänta tills vi får regeringsmakten; då skall det ordna sig. Sanningen är nu att man svek dessa regioners månghundraåriga industritraditioner samt arbetarnas och fackföreningarnas kamp för att få sysselsättning. Vad socialdemokraterna kunde åstadkomma var bara hot mot de kämpande facken: Viker ni inte från era krav, ställer vi inte heller upp på några som helst investeringar. Man kan fråga socialdemokraterna: Är detta förenligt med en arbetarpolitik? Naturligtvis är besvikelsen stor i ståloch gruvområdena. Man frågar sig: Finns det ingen framtid? Jo, naturligtvis finns det en framtid. I stället för att ge upp inför en borgerlig stålpolitik och SAP-ledningens svek, måste man mobilisera för en slagkraftig gruvoch stålindustri, som utgår från samhällsekonomiska bedömningar, som bygger på kvalitet i stället för kvantitet, som bygger på produkter, teknik och produktionsprocesser vilka kan decentraliseras och inte kräver stordrift, som bevarar gruvor och malmmetallurgi i Bergslagen och som ger Norrbotten möjligheter till avancerad förädling. Därför får i dag inte ett enda arbetstillfälle gå förlorat. Bygderna måste överleva. Hela ståloch gruvindustrin måste nationaliseras om denna inriktning skall kunna förverkligas. De privatkapitalistiska intressen som i årtionden har bedrivit rovdrift och försummat investeringar måste bort från stålindustrin. Det är en sådan politik vpk står för. Vi måste kämpa för en sådan inriktning för att ge borgare och SAP-ledning bakläxa. Gruvoch stålbranschen är bara ett av många exempel på krisbranscher. Varven, tekobranschen och många andra branscher är drabbade. Nedläggningar, rationaliseringar och därmed minskad sysselsättning har inte kunnat hejdas av arbetarna och deras fackliga organisationer. Medbestämmandelagen — den största reformen sedan allmänna rösträtten, sade Olof Palme 1976 —har visat sig vara ett mycket uddlöst vapen när kapitalägarna utövat sin makt. Avsaknaden av konkreta vetorätter för fackföreningar mot nedläggningar, inskränkningar och rationaliseringar samt i andra för facket viktiga frågor är MBL:s stora brist tillsammans med strejkförbudet. MBL står i dag för Med Bibehållen Ledning för kapitalet. Illusionen, att ett avtal mellan arbetsmarknadens parter skulle flytta fram de arbetandes positioner, har avslöjats. Hur kunde man tro att arbetsköparna helt godvilligt skulle avhända sig några som helst maktpositioner? Det har även besannats i de förhandlingar som bedrivits. Det är SAF:s linje som man har diskuterat och som i sista stund har spolats av LO och PTK mest på grund av lokalt fackligt motstånd mot SAF:s förslag. Det är uppenbart att inga medbestämmandeavtal kan träffas med nuvarande lagstiftning. Förhandlingslinjen med ett stärkande av partsförhållandet är nödvändig, samtidigt som ökad demokrati inom facket krävs. Vetorätter på avgörande områden och lokal strejkrätt är avgörande frågor för ett nytt innehåll i arbetsrättslagstiftningen. Nu har LO-ledningen signalerat att inga löneavtal skall träffas förrän ett medbestämmandeavtal kommit till stånd. Det har även sagts att SAP vill förändra medbestämmandelagen på några punkter för att avtal skall kunna träffas. Ja, skall man se årets riksdagsmotion från SAP som grund, så är det ju inte mycket att hurra för. Där är det ju samma samarbetsanda som tidigare, och där talas det inte om några avgörande förbättringar för arbetarna och facket i dess roll som motpart till arbetsköparna. Nej, det behövs avgörande förändringar i medbestämmandelagen för att motstå arbetsköparnas makt, och det behövs för att hävda sysselsättning och ekonomisk och social standard. Inget MBL-avtal skall därför träffas förrän lagen ändrats på de avgörande punkterna. I dag, när mellan en halv och en miljon människor i arbetsför ålder befinner sig utanför den reguljära arbetsmarknaden, måste alla åtgärder vidtas för att alla skall få ett arbete. En arbetstidsförkortning är tillsammans med en kraftfull sysselsättningsoch industripolitik ett verksamt medel. Kravet på sextimmarsdag måste ses i detta perspektiv. Men det är krav som berör samhällslivets alla områden. Det gäller arbetshets, utslagning, kvinnornas rätt till ett jobb, kamp mot onödigt utnyttjande av skiftarbete och övertidsarbete, kamp mot utsortering, kamp mot teknikens grepp över människan och sist men inte minst kamp för allas rätt till arbete. Vpk föreslår Till sist vill jag citera Bertoldt Brechts ord: ”Man kallade på arbetskraft men det kom människor.” Vad det handlar om i politiken är inte en grå massa av arbetskraft som man handskas med hur som helst. Det handlar om människor som kräver sysselsättning för att försörja sig, för att kunna leva på ett ekonomiskt, socialt och kulturellt acceptabelt sätt. Det är människor som inte vill bli flyttade som kollin. Det är människor som vill ha ett bra liv. Även barn och ungdom vill ha en ljus framtid. Även kvinnor är människor, och de kräver jämställdhet mellan man och kvinna. Människornas intressen måste gå före kapitalets.

Herr talman! Svenska folket serveras i budgetpropositionen en glättad bild av den svenska ekonomins läge. Konjunkturen beskrivs som raskt uppåtgående, och den totala produktionen skall öka kraftigt i år. En förbättrad handelsbalans och en lägre inflationstakt ingår också i anrättningen. Nu finns det också en annan bild att ge av den svenska ekonomins nuläge och framtid. Det är de nära 90 000 personer som gick utan arbete i december, de 175 000 som sysselsätts av AMS i beredskapsarbeten och utbildning, det rekordlåga antalet lediga platser på arbetsmarknaden. Till den bilden hör också en rad basindustrier i mer eller mindre krisartat tillstånd, med tusentals förlorade arbetsplatser — varven, stålindustrin, gruvnäringen, beklädnadsindustrin, gjuteriindustrin, skogsindustrin. Där finns en rad län och orter med hotande sysselsättningsoch befolkningskris — Norrbotten, Sörmland, Bergslagen, Värmland, Göteborgsområdet och Boråsområdet. I den här bilden ingår också en industri, som efter ett investeringsras med 30 96 på två år fortsätter att ligga lågt med sina investeringar och som över huvud taget visar en oroande brist på nya initiativ och planering för framtiden. Slutligen har vi statsfinanser i svårt förfall med budgetunderskott på 45 miljarder kronor. Det vore därför ett allvarligt misstag att tolka de positiva inslagen i den ekonomiska bilden som att svensk ekonomi nu har återvunnit sin balans och sin styrka. I själva verket försämras, trots exportuppgången, resultatet av det totala varuoch tjänsteutbytet med utlandet, den s.k. bytesbalansen, mellan 1978 och 1979. En prisstegring på 6 96 ter sig oroande hög under 1979, ett år med små ökningar av lönekostnaderna och en snabb produktivitetsförbättring genom att ledig kapacitet tas i anspråk. Och trots en kraftig förbättring av näringslivets finansiella ställning och en begynnande klar uppgång av vinsterna ligger industriinvesteringarna mer eller mindre stilla. Dessutom kvarstår den grundläggande obalansen och svagheten i vår ekonomi — en oacceptabelt hög arbetslöshet. Arbetslöshetsproblemet är i själva verket långt allvarligare än vad som framgår av siffrorna. Tecknen blir allt fler på en kraftigt ökad regional obalans, som kan kasta hela län in i en ond cirkel av utflyttning, företagsdöd och ekonomisk förtvining. Det är därför nödvändigt att slå fast att Sveriges ekonomi inte är stark förrän vi åter har uppnått full sysselsättning. Det är först när allas rätt till arbete har blivit verklighet — och kan förenas med rimlig prisstabilitet och balans i våra utrikesaffärer — som den ekonomiska politiken kan förtjäna att kallas för framgångsrik. Och dit har vi i dag en både lång och svår väg att vandra. Det är i och för sig inget fel om en regering är optimistisk och anstränger sig att framhålla de ljusare inslagen i tillvaron. Men det är farligt om optimismen blir alltför glättad, om den döljer en allmän handlingsoförmåga och rädsla att ta itu med allvarliga problem och obehagliga arbetsuppgifter. Jag fruktar att det är just en sådan regering som landet nu har råkat ut för. I budgetpropositionen tas inte ett enda nytt initiativ som riktar sig mot de sjuka punkterna i vår ekonomi — arbetslösheten, de låga industriinvesteringarna, det stora budgetunderskottet. Herr Ullsten tycks ha åstadkommit en regering som har förbrukat sina krafter innan den ens börjat regera. Den ekonomiska politiken måste i väsentliga avseenden ges en annan inriktning. Den måste lägga en helt annan grund för den långsiktiga återhämtningen och stabiliseringen av vår ekonomi än vad den kvartalspolitik kan göra som nu bedrivs. Andra socialdemokratiska talare kommer att ta upp investerings-, näringsoch sysselsättningspolitiken. Jag skall i det här inlägget redovisa socialdemokratins krav på statens budgetoch finanspolitik. Här måste läget betecknas som allvarligt. På tre år har det statliga budgetunderskottet växt med ungefär 40 miljarder kronor. Under det nu löpande budgetåret, 1978 80 med samma stora underskott. Om den bedömningen torde kunna sägas att den i varje fall inte underskattar budgetunderskottets storlek. Det har på sistone utbrutit en diskussion om innebörden av denna väldiga statsupplåning, som nu motsvarar 10 96 av hela nationalinkomsten. Men en slutsats torde vara svår att undgå: Om den ekonomiska politiken i Sverige skall inriktas på fortsatt tillväxt, ökad sysselsättning och en expansion av industrins investeringar, kan det inte förenas med ett fortsatt budgetunderskott i 50-miljardersklassen. En ny prisoch kostnadsexplosion torde då vara ofrånkomlig. Likviditeten, penningmängden, växer i år med 15 96 för andra året i följd. En väsentlig del av den likviditetsökningen sker i företagen, som på två år förbättrat sin finansiella ställning med hela 30 miljarder, dvs. nästan lika mycket som försämringen av budgetsaldot. Riksbanken drivs allt längre in i en rent inflationistisk finansiering av statens upplåningsbehov. I fjol lånade man sammanlagt 7 miljarder utomlands och i riksbanken. I år räknar man med att låna 5 miljarder utomlands och 5 miljarder i riksbanken, dvs. i realiteten från Tumba sedelbruk. Då förutsätter man ändå att bankerna skall tvingas placera statsobligationer för ytterligare 20 miljarder i sina portföljer. Det som räddar regeringen och riksbanken från en ny inflationsvåg är det i och för sig beklagliga faktum att de pengar som finns uppladdade i företag och banker inte används. Investeringarna ligger lågt, och sysselsättningen ökar inte. Men frågan är vad som händer den dag då det inträffar som ju är allas förhoppning, nämligen att investeringarna börjar öka igen och företagen börjar anställa mera folk. Och frågan är hur löneutvecklingen 1980 skall kunna hållas inom det samhällsekonomiska utrymmet, om vi har en uppåtgående konjunktur med snabbt stigande vinster och en enorm överlikviditet i företagen. Svaret på de frågorna kan i alla händelser inte vara att vi med en hård kreditpolitisk åtstramning kan förhindra inflation. För det första måste kreditpolitiken, för att över huvud taget ha en chans att lyckas, inrikta sig på att ta ner investeringarna och sysselsättningen — och därmed rasera de strävanden vår politik nu måste gälla. För det andra har likviditetsökningen framåt 1980 med all sannolikhet växt riksbanken över huvudet, så att en organiserad kreditpolitik då blir mer eller mindre omöjlig. Som vi ser det måste mot den här bakgrunden en sanering av statsfinanserna inledas med sikte på att successivt ta ner budgetunderskottet. Tydligen inser också budgetministern detta. I varje fall redovisar han i budgetpropositionen — inte en, utan för säkerhets skull tio gånger — sin uppfattning att finanspolitiken måste stramas åt. Men trots denna tiofaldiga varning för konsekvenserna av sin egen politik har regeringen inte en enda åtgärd att föreslå som skulle förbättra statsfinanserna. Och av senare uttalanden, bl.a. från statsministern, framgår att regeringens ambition inte sträcker sig längre än till att försöka hålla budgetunderskottet oförändrat. Men då måste jag för herrar Ullsten och Mundebo påpeka att ett oförändrat budgetunderskott inte är detsamma som en finanspolitisk åtstramning. Det är i dagens läge en fortsatt och farlig statlig kreditexpansion. Mitt intryck är att moderata samlingspartiet och centerpartiet befinner sig i ' samma situation som folkpartiet. Man är lika förskräckt över vad man ställt till med i fråga om statsfinanserna, men man saknar medel och vilja att ta ansvaret för sina gärningar. Om något över huvud taget kan utläsas ur centermotionen om den ekonomiska politiken är det att alla obehagliga finanspolitiska åtgärder skjuts på framtiden. Och för säkerhets skull ligger denna framtid bortom den 16 september. Moderaterna och Gösta Bohman far omkring med yvigt och hotfullt tal om sänkta bidrag och minskade statsutgifter, men när Gösta Bohman för en stund sedan i debatten med Olof Palme fick en chans att förklara vilka bidrag som skulle sänkas och vilka statsutgifter som skulle minskas, då gick luften ur honom. Vi fick lyssna till litet mummel om analyser och expertutredningar. Men, herr talman, här vore det verkligen plats för litet hederligt klarspråk från moderaternas sida. När Gösta Bohman insinuerar att en del barnfamiljer får barnbidrag som de inte behöver, menar han då att vi skulle införa behovsprövning av barnbidragen? När han antyder att samma sak gäller för en del hyresgäster och villaägare som får räntesubventioner, menar han då att vi skulle införa behovsprövade räntebidrag? Menar han t.o.m. att vi skulle införa behovsprövade pensioner? Om Gösta Bohman och moderaterna vill ha mer av inkomstoch behovsprövning, hur kan de då påstå att ett sådant system skulle kosta mindre av byråkrati och blanketter än t.ex. systemet med de allmänna barnbidragen? Det resonemanget om något visar hur ogenomtänkt och osaklig hela den här moderata kampanjen är. Herr talman! Det vi upplever här är ett föga uppbyggligt skådespel. Efter att ha lånat sig fram i tre år, efter att ha skaffat staten en löpande upplåning på uppemot 50 miljarder och en statsskuld på 200 miljarder uppträder de borgerliga partierna nu som om man helt enkelt tänkte smita ifrån hela räkningen. I varje fall skall räkningen inte presenteras för medborgarna före valdagen. I det här skedet av riksdagens arbete kan jag bara uppmana de borgerliga partierna att tänka om. I annat fall berövar dessa partier sig själva både de praktiska möjligheterna och den moraliska rätten att ta något ansvar för landets ekonomiska framtid. Enligt vår mening måste en hederlig och ansvarsfull politik i dag innehålla klara besked om den framtida budgetoch finanspolitiken. Om vi skall klara både stabiliteten i ekonomin och den sociala tryggheten, måste en planering av statens finanser inledas så snart som möjligt. I våra budgetförslag förordar vi ett antal åtgärder för att omedelbart förstärka budgeten. Det är besparingar på utgiftssidan — försvaret, jordbrukspolitiken, energipolitiken. Det är återtagande av vissa favörer och lättnader som den borgerliga regeringen delat ut till av den särskilt omhuldade grupper. Det är också vissa skattehöjningar — höjningar av stämpelskatten och av förmögenhetsskatten. Nettoeffekten av våra samlade budgetförslag är en minskning av budgetunderskottet för budgetåret 1979/80 med ungefär 2,5 miljarder kronor. Inför 1980, då enligt vår mening inflationsriskerna kommer att öka påtagligt, vill vi åstadkomma en mer väsentlig förstärkning av statsinkomsterna. Därför föreslår vi att fr.o.m. nästa år en ny skatt införs, som läggs direkt på produktionen, en s.k. produktionsfaktorsskatt. Nu kända förhållanden talar för att statens inkomster nästa år behöver förstärkas med ett belopp i storleksordningen 7—-10 miljarder. Det motsvarar en produktionsskatt på nivån 3—4 926. Vi har då tagit hänsyn till att en del av inkomstförstärkningen skall användas för att sänka den direkta skatten på hushållen. Vi vill emellertid inte nu binda oss för nivån på produktionsskatten, och eftersom skatten inte skall sättas in förrän 1980 finns det tid att avvakta säkrare underlag för bedömning av konjunkturoch vinstutvecklingen. Frågan är då: Kan produktionen bära den här skatten? Svaren är: För det första införs produktionsskatten i ett läge, då produktion, produktivitet och vinster väntas öka i snabb takt och då det finns gott om pengar, alldeles för gott om pengar, i näringslivet. För det andra måste det göras uppenbart för alla att om vi tar ut en skatt direkt på produktionen, för att kunna sänka inkomstskatterna och för att finansiera statens utgifter, då kan vi inte använda de pengarna en gång till för ökade löner och kapitalinkomster. Det betyder att hänsyn till produktionsskatten måste tas i kommande löneförhandlingar och att kapitalägarna också får ta motsvarande hänsyn när de skall ta ut sina inkomster ur företagen. Den som avvisar produktionsskatten måste också klargöra alternativen. Och de är bara två. Antingen skall landet fortsätta att låna sig fram med ett ännu större budgetunderskott. Eller också skall andra skatter höjas, och då återstår i realiteten bara momsen. Men en momshöjning kan inte förhindra att löner och andra inkomster rusar i höjden på grund av vinstutvecklingen. Momsens primära effekt blir därför att ytterligare driva upp priserna. Herr talman! Det vilar denna vår ett tungt ansvar på riksdagen för att lägga grunden till en stark ekonomi i vårt land. Det är vår övertygelse att det kräver att vi nu inleder en sanering av statens finanser och återgår till en ansvarsfull finanspolitik som kan ge landet trygghet och stabilitet.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt liksom socialdemokraterna i övrigt talar till förmån för vad de kallar produktionsfaktorsskatt. Vi har länge haft skatteutredningar som sysslat med att försöka finna ut hur man skall utforma ett nytt skattesystem. Det har bl.a. funnits en företagsskatteberedning som har arbetat i 5-6-7 år, största delen av tiden under socialdemokratisk ledning. Utredningen granskade även detta socialdemokratiska förslag, och om jag inte har läst betänkandena fel lyckades socialdemokraterna på hela denna mycket långa tid inte åstadkomma annat än en liten reservation om att den här frågan borde utredas ytterligare. Men nu, när man är rent desperat över var man har hamnat genom högskattepolitiken, då kastar man fram detta som om det vore något nytt och fint, som skulle rädda landet. Vad innebär då egentligen produktionsfaktorsskatt, eller produktionsskatt? Det är samma sak som en moms eller löneskatt, och dessutom är det en skatt på investeringar. Man vill alltså skattebelägga investeringarna. På det viset tror man sig om att åstadkomma något speciellt nytt. Men man vill också ha investeringar, och därför ingår det i planen att man genast skall sätta i gång att ge bidrag — olika selektiva punktbidrag — för att få fram investeringarna. Det är, herr talman, ett alldeles utmärkt exempel på vad vi moderater menar med rundgång. Först tar man in skatterna, sedan har dessa skatter skapat så stora skador på ekonomin att man måste använda hela skatteinkomsten till att betala ut bidrag och reparera skadan. Detta är rundgång! Det är det som vi ser i magnifik skala f. n. i svensk ekonomi. Vi kan ta företagsbidrag i största allmänhet — det förekommer ju mycket stora sådana. Det har varit nödvändigt att sätta in dessa bidrag för att reparera de skador som höga skatter har åstadkommit och för att vinna tid tills devalveringar och andra åtgärder har kunnat få verkan. Det är dessa enorma företagsbidrag som är ett typiskt exempel på rundgång. Först tar man in höga skatter, sedan knakar det i fogarna i ekonomin och så måste staten betala ut bidrag för att människorna skall klara sig. De ofantliga satsningarna på AMS, herr talman, är också till en inte föraktlig del exempel på detta. Skatterna på företagen är så höga att det uppstår svårigheter för företagen att klara nyanställningar. När företagen inte klarar det, behövs det bidrag för att företaget skall kunna anställa folk, eller också får AMS göra det. Även på andra håll kan man se, när man granskar skattesystemet, hur de skyhöga skatterna på människor och hushåll gör det väldigt svårt för hushållen att klara utgifterna. Det behövs sedan ytterligare bidrag för att reda upp affärerna.

Herr talman! Staffan Burenstam Linder är litet slarvig ibland. Han påstår att produktionsskatten är en skatt på investeringar. Det är den inte alls. Produktionsskatten är en skatt på bruttovinsten minskad med skatter och avskrivningar på företagens investeringar. Det är den dag då investeringarna ger inkomster till kapitalägarna som skatten kommer i fråga, men när investeringen görs behandlas den precis som nu. Så läs på en gång till! Vår reservation var tydligen inte kort nog för att herr Burenstam Linder skulle orka igenom den. Men det andra var det intressanta. Nu är det inte bara barnbidragen och räntebidragen som skall sopas undan i den moderata vinden — nu är det arbetsmarknadspolitiken, nu är det stödet till näringslivet. Nu heter det att det varit enorma företagsbidrag under de senaste åren. Det har varit en ofantlig satsning på AMS. Ja, herr Burenstam Linder, det är riktigt att det har varit enorma företagsbidrag under de senaste åren, mer än under någon annan regering. Enligt våra bedömningar överfördes från skattebetalarna till näringslivet ungefär 20 miljarder kronor på två år. Men varför, herr talman, skall man i en replik till mig ta upp ett bråk om den saken? Här kommer om en liten stund Nils Åsling som skötte affären, som skötte det som bara var rundgång, enligt herr Burenstam Linder. Borde inte herrarna i den gamla avsuttna regeringen ta och göra upp sinsemellan hur ni egentligen skötte affärerna? Men det allvarliga ligger naturligtvis i att lika väl som herr Bohman kan stå här och mumla och antyda att barnbidragen är för höga och går till fel människor och att räntebidragen nog borde avskaffas för en del, så ger budgetläget nu utrymme för en annan moderat föregångsman att angripa arbetsmarknadspolitiken. Nu satsas det för mycket på de arbetslösa. Det har vi hört förr, herr Burenstam Linder. Det var för ungefär tio år sedan som moderaterna tillsammans med folkpartiet hade som ett av sina huvudangrepp att vi satsade för mycket pengar på arbetsmarknadspolitiken. Men om nu allt detta så förfärar er, varför då inte snabbt ge oss besked, vi som undrar vad ett av inslagen i den framtida moderata politiken skall innebära på det här och på andra områden? Är det inkomstprövade barnbidrag, är det inkomstprövade räntesubventioner, är det neddragning av arbetsmarknadspolitiken som ni vill åstadkomma? Är det detta som skall rädda statsfinanserna? Ge klart besked om det! Det blir enklare då att föra debatten med herr Burenstam Linder och andra.

Herr talman! Att denna debatt måste föras mot socialdemokraterna och Kjell-Olof Feldt beror på att det var den socialdemokratiska politik, bl.a. högskattepolitiken, som tidigare fördes som ledde fram till att svenskt näringsliv befann sig i ett så kritiskt läge när den tidigare regeringen tog över ansvaret. För att överbrygga de svårigheterna innan andra åtgärder — som också regeringen sedan vidtog — hann få effekt, har det under tiden varit nödvändigt att göra dessa omfattande satsningar på olika industrigrenar. Det är därför högst rimligt att för Kjell-Olof Feldt, snarare än för Nils Åsling, påpeka hur det lätt kan bli på det viset — för det har blivit så i svensk ekonomi genom er tidigare politik — att högskattepolitik skapar så stora skador att det sedan fordras ofantliga statsutgifter för att försöka reparera dessa skador. Det är exempel på rundgång. När jag sedan talade om AMS-politiken ville herr Feldt få det till att man inte skulle satsa på arbetslösa. Det är naturligtvis ett debattknep, som gör att man kan tolka på det sättet. Men vår uppfattning är att om man hade ett rimligare skattesystem i Sverige, ett rimligare skattetryck, skulle vi få en bättre ekonomisk utveckling. Vi skulle få en stabilare sysselsättning, och det skulle bli färre arbetslösa. Det kan väl inte vara reaktionärt att påpeka att det, om det blir färre arbetslösa genom en bättre politik, också behövs mindre AMS-insatser. Det går inte ens med sämsta vilja i världen att vrida till det på det sätt som Kjell-Olof Feldt försökte. Det allvarliga och stora hotet f. n. mot svensk ekonomi — det är konstigt om vi moderater är det enda parti som inser det — är att de enorma skattesatserna försvagar svensk ekonomi, ger en sämre ekonomisk utveckling och därigenom även sämre resurser till stat och kommun att klara sina olika åtaganden. Det är lätt att från talarstolar stå och räkna upp allt man vill göra, men vad som fordras är faktiskt att man också för en ekonomisk politik som innebär att man får dessa resurser. Jag gör gällande att högskattepolitiken med de skyhöga skattesatserna är ett allvarligt hot mot den ekonomiska utvecklingen i landet. Det är lätt att i tidningar läsa och i radio höra goda exempel — senast i morse i Dagens eko — på att denna högskattepolitik blir asocial, genom att den underminerar resurserna för att fullfölja olika åtaganden här i samhället.

Herr talman! Det skulle alltså vara så att varvsindustrins problem beror på att varven betalar för mycket skatter. Gruvnäringens och tekoindustrins bekymmer kan vi lösa genom att ändra på skattesystemet, enligt moderata normer. Men om det nu är så, varför gjorde ni inte någonting åt detta under de två händelserika åren när Staffan Burenstam Linder regerade? Ni sänkte och avskaffade till slut arbetsgivaravgiften, och vi har många gånger frågat i riksdagen: Vad blev effekterna av detta? Vilka företag räddade ni med de 8 miljarder som ni berövade statskassan genom att avskaffa arbetsgivaravgiften? Jag har aldrig fått något svar. Ingen har kunnat tala om för någon vilka de gynnsamma konsekvenserna av detta var. Om det nu var så att högskattepolitiken nödvändiggjorde företagsbidragen, måste man nödvändigtvis vara så slarvig och generös med dessa bidrag som den borgerliga regeringen var? Jag har nämligen också framfört kritik mot framför allt Nils Åslings polikliniska verksamhet. Jag trodde det var det Staffan Burenstam Linder ville diskutera. Men det vågar han inte. Det är för kort tid gången sedan den borgerliga regeringen upplöstes. Men jag ser hur knivarna börjar slipas inför valdagen, så det lär nog ryka en del testar för herr Åsling på grund av hans fögderi och de 20 miljarder som han satte sprätt på som industriminister. | Herr talman! Vi vill också ha en seriös debatt om skattepolitiken. Vi lägger för denna riksdag fram ett program för en reformering av skattesystemet. Och vi inser att inget skattesystem är sådant att det inte kräver förändringar — även det skattesystem som vi har varit med om att konstruera. Vi är beredda till långtgående förändringar. Men det är två helt avgörande skillnader mellan oss och moderaterna. För det första: Vi bygger detta program på ett klart ansvar för att skaffa fram de pengar som behövs. Vi tänker inte låna till skattesänkningar, vilket moderaterna alldeles uppenbart är beredda att göra. För det andra: När vi talar om en reformering av skattesystemet, när vi är beredda att göra förändringar, bygger vi inte detta på den enkla skattekverulans som Staffan Burenstam Linder nu om igen lät dra förbi här i talarstolen. Människorna måste trots allt ha klart för sig att två ting måste avkrävas våra skatter. Det ena är att de skall ge pengar för de gemensamma insatser som vi är ense om att göra. Det andra är att de måste vara så rättvisa att människorna fortsätter att ställa upp för att betala skatt. Staffan Burenstam Linder har ingen tid kvar i denna replikomgång, men jag hoppas att han återkommer med ett anförande där han talar om för kammaren hur det nya moderata bidragssystemet ser ut — det tror jag börjar intressera fler och fler.

Herr talman! Vårriksdagen startar sitt arbete med många frågetecken — det visar denna debatt. Utsikterna för vår industri ter sig dock bättre nu än på många år. Nu kommer också rapporterna om ökad orderingång, ja, t.o.m. om vissa flaskhalsproblem här och var inom näringslivet. Till detta på sikt förhoppningsfulla men ändå ganska osäkra industripolitiska perspektiv får läggas det allmänekonomiska läget, där osäkerheten tyvärr är större och frågetecknen därför många. Frågetecknen beträffande den ekonomiska utvecklingen gäller inte bara innevarande år utan också 1980 och 1981. Det finns skäl att förmoda att de närmaste åren internationellt sett kommer att bli sämre än innevarande år. Det finns också anledning att räkna med en amerikansk tillbakagång i ekonomiskt avseende. Den kan komma att slå igenom på den internationella efterfrågan och drabba vår exportindustri. Hur kan då en sådan utveckling avbalanseras av en ökad ekonomisk aktivitet i Europa? Situationen i England, med förödande strejker, och i Frankrike, med betydande motsättningar om den ekonomiska politiken, är inte uppmuntrande. Ja, även i Västtyskland, där det dock finns en stabil grund för den ekonomiska utvecklingen, är osäkerheten i dag betydande. Frågan är också vad som händer i Iran och hur händelserna där påverkar vår ekonomiska miljö. Vi har redan fått belägg för att den starkt restriktiva linje i fråga om stimulans till privat konsumtion som centerpartiet förespråkade under hösten var befogad. Kalkylen för privat konsumtion har redan räknats upp, och så som händelserna nu utvecklar sig skulle det inte överraska om den privata konsumtionsökningen i år kommer att uppgå till 3,5 äå 4 26. Det är en sida av ett centralt ekonomiskt problem. Det stora budgetunderskottet och överlikviditeten i vårt penningsystem är andra faktorer som inger oro. Alla krafter måste med andra ord nu inriktas på att fullfölja den stabiliseringspolitik som med sådan framgång utvecklades under 1977 och 1978. När man nu studerar partiernas förslag till riksdagen och lyssnar till denna debatt är det i och för sig lätt att hitta belägg för att man på skilda håll är medveten om allvaret i vår ekonomiska situation. Det får emellertid inte stanna vid läpparnas bekännelse. Naturligtvis är det ganska lätt att kritisera det stora budgetunderskottet, och det finns väl också ett visst fog för konstaterandet att regeringen ibland förefaller något uppgiven i sin attityd gentemot budgetunderskottet. Men därifrån till att, som socialdemokratin i sin partimotion gör med några enkla och ganska fantasifulla penseldrag, minska budgetunderskottet med 2,5 miljarder kronor är steget långt. Man slopar indexregleringar av skatteskalorna. Den omständigheten att man vid höstens skattereform låg en miljard över vad riksdagsmajoriteten beslutade bekymrar naturligtvis inte i sammanhanget. Man tar in 800 sköna miljoner genom en ”annan energipolitik”, men jag förstår bara inte varför man är så blygsam. Om man så här helt oberoende av konsumtionsutveckling och kapacitetsutnyttjande räknar med en inkomstförstärkning på 800 milj.kr. den vägen, hade man lika gärna kunnat säga 5 miljarder eller vilken annan siffra som helst. Det här kan i och för sig räcka som exempel på hur det socialdemokratiska budgetalternativet i realiteten är konstruerat. Jag måste, Kjell-Olof Feldt, säga att det är mera fantasifullt än verklighetsbetonat. Det hade inte skadat om alla orden hade uppvägts av några förslag till konkreta handlingslinjer. Vi vet i dag inte heller vilka ytterligare påfrestningar budgeten kan komma att bli utsatt för under våren. Jag har fått det allmänna intrycket av uttalanden från regeringshåll att man dels under hänvisning till budgetsituationen, vilket jag kan förstå, dels under hänvisning till konjunkturuppgången anser sig kunna minska de industripolitiska insatserna. Jag kan hålla med om att detta naturligtvis i och för sig är önskvärt. Jag vill dock varna för förhastade slutsatser, som skulle kunna innebära att den allvarliga strukturkris vi har i svenskt näringsliv och som lågkonjunkturen avslöjar, på något sätt skulle vara över. Även om en rad strukturproblem har lösts eller är på väg att lösas, återstår inom vissa sektorer och branscher svåra och stora problem. Det är problem som man inte löser genom traditionella, generella åtgärder och naturligtvis ännu mindre genom att lita till konjunkturuppgången. Konjunkturuppgången förbättrar naturligtvis möjligheterna att klara strukturproblemen men löser inte själva problemen. Det är möjligt att den begynnande högkonjunkturen gör att t.ex. de mindre handelsstålverken och specialståltillverkarna seglar vidare av egen kraft. När jag som industriminister gav Arne Geijer uppdraget att utreda de mindre handelsstålverkens situation var avsikten givetvis den att arbetet skulle fullföljas med en regelrätt strukturplan. Jag beklagar att den tanken inte har fullföljts. Om man inte nu löser de angelägna strukturfrågorna är risken stor att problemen kommer tillbaka redan under 1980-talets första år, och då i ännu större omfattning och med ännu större pregnans. Gjuteriernas problem, för att nu ta ett annat exempel, måste uppmärksammas systematiskt i ett branschprogram. Annars löper man risken att få en okontrollerad utslagning som i framtiden kan gå ut över de industriella utvecklingsmöjligheterna. Det finns också anledning att erinra om skogsindustrins situation. Om man inte nu med kraft griper sig an med branschens strukturproblem finns risken att vi förlorar tempo i den integration mot färdigprodukter som är en ofrånkomlig utveckling, om vi vill behålla vår skogsindustris internationella konkurrenskraft. Dessa och andra branschers problem måste alltså fortlöpande uppmärksammas. Det är därför centerpartiet i sin partimotion föreslagit att regeringen nu kallar till överläggningar för att mot bakgrund av det ekonomiska läget få till stånd breda samförståndslösningar när det gäller näringsoch regionalpolitikens fortsatta uppläggning. Det vore ödesdigert om man nu skulle sitta med armarna i kors och inte fullfölja det arbete för anpassning av svenskt näringsliv som inleddes 1977 och som gett goda resultat. Det vore ödesdigert inte bara för sysselsättningen utan också, och kanske framför allt, för den framtida utvecklingen i näringslivet. Regeringen bör inte låta sig avskräckas att ta initiativ till dessa överläggningar även om attityden från både höger och vänster är avvaktande i dessa frågor. Socialdemokraterna formulerar sig oklart i sin ordrika partimotion i den här frågan, där man talar om budgetunderskottet och vill göra gällande att det till en del beror på att man, som det heter, ”i en rad fall betalat överpriser på företag. Detta var exempelvis fallet vid bildandet av SSAB. Det var även fallet vid bildandet av det statliga databolaget.” Det är märkliga konstateranden. Vad hade socialdemokratin för alternativ att erbjuda i de här fallen? Ja, man stod i realiteten tomhänt, och man har i riksdagen varit med om att godkänna de gjorda insatserna, både i SSAB och i det statliga databolaget. Men det saknas minsann inte svepande formuleringar, och det vittnade Kjell-Olof Feldts inlägg nyss om. När det gäller konkreta detaljanmärkningar har socialdemokratin låtit tåget gå. Se efter hur riksdagsbesluten och utskottsbetänkandena i de här ärendena är formulerade! Formerna för hur statens engagemang i näringslivet skall gestaltas kan naturligtvis diskuteras. Socialdemokraterna har kvar sin strukturfond men har när det gäller skogen också närmat sig vår tanke och är beredda att föreslå ett strukturbolag, som på samhällets vägnar skulle kunna gå in i företag och hjälpa till med strukturanpassningen. Det är en tanke som finns också i centerns partimotion, men vi tycker kanske att i en tid när insatserna brådskar är det bättre att arbeta via Investeringsbanken. Det viktiga i näringspolitiken är ju inte att skapa nya institutioner. Det viktiga är resultatet. Genom en förstärkning av Investeringsbanken skulle dess verksamhet mycket väl kunna vidgas och innefatta de anspråk som strukturåtgärder i skilda branscher kan komma att ställa. En viktig princip enligt centerpartiets uppfattning är att om det statliga engagemanget blir av större omfattning och följaktligen skulle föranleda någon form av statligt ägarengagemang i företag, bör det utformas så att det i realiteten amorteras bort med företagets kommande rörelseöverskott. Ett lönsamt företag kan alltså i realiteten, sedan man betalt tillbaka det statliga engagemanget, stå på egna ben. Och det måste ju vara målsättningen för de strukturinsatser som samhället engagerar sig i. I ett skede när man börjar på att tala om flaskhalsproblem i näringslivet kommer naturligtvis regionalpolitiken på nytt i fokus. Det är inte genom flyttlasspolitik som man löser flaskhalsproblemen utan genom en aktiv regionalpolitik. Det är ett betydelsefullt ställningstagande som socialdemokraterna gör i sin partimotion om den ekonomiska politiken. Man säger där på ett ställe att ”ett viktigt inslag i jämlikhetspolitiken är också att det råder balans i fråga om arbete och inkomster mellan olika delar av vårt land”. Det är en utmärkt formulering. Innebär det att socialdemokratin är beredd att helhjärtat stödja arbetet för regional balans och för en utveckling mot samma sysselsättningsmöjligheter för män och kvinnor i olika delar av vårt land? Om socialdemokratin därmed också är medveten om vad det kan komma att ställa för anspråk på nya arbetstillfällen, i synnerhet i regioner med låg sysselsättningsgrad, är det ännu bättre. Vi kanske till sist t.o.m. kan räkna med socialdemokratins anslutning till vårt mål på 400 000 nya jobb under 1980-talet. Det är nämligen det reella innehållet i den citerade skrivningen i den socialdemokratiska partimotionen.

Den expansiva offentliga sektorn måste enligt vår uppfattning nu mer än tidigare lämna sin medverkan till en bättre regional balans. Till sist, herr talman! Visst finns det betydande skillnader mellan partierna i synen på hur dagens problem skall lösas, men det finns också stora möjligheter till samförstånd. Det är trots allt och dess bättre sanningen bakom dagens debatt. Framför allt inom näringspolitiken och ekonomin är situationen så allvarlig att inga möjligheter till samförståndslösningar bör lämnas oprövade.

Herr talman! Nils Åsling har sin konkreta dag i dag. Han efterlyste hela tiden förslag till konkreta handlingslinjer och ansåg att våra förslag när det gällde budgeten är mycket fantasifulla. Ja, vi föreslår en höjning av stämpelskatten, som skulle ge 900 milj.kr. Är det konkret nog? Vi pekar på att två färdigbyggda kärnkraftverk står stilla och gör miljonförluster varje dag. Jag kan svårligen tänka mig något mera konkret än de monumenten över centerns energipolitik. Vidare efterlyste Nils Åsling också av någon anledning konkreta anmärkningar mot sin politik som industriminister. Ja, var de 700 milj.kr. som man betalade för Grängesbergsbolaget väl placerade pengar? Är det en tillräckligt konkret fråga vad beträffar hanteringen av industripolitiken? Jag kan förstå om Nils Åsling i sina svindlande miljardaffärer betraktar 700 miljoner som fickpengar, men skattebetalarna gör det inte. Men alla de krav på konkretiseringar som han ställer på socialdemokraterna — observera bara på socialdemokraterna — upphörde helt när Nils Åsling skulle berätta något om centerns politik. Det var snubblande nära att han hade återfallit i löftet om de 400 000 nya jobben — de föreföll stå mellan raderna i hans manuskript. Nils Åsling säger att det finns en grundläggande enighet någonstans i politiken, och det gör det kanske. En fråga som det är mycket viktigt att riksdagen kan bli enig om är hur vi skall få reda i statens affärer. Min fråga är helt enkelt: Vilka konkreta förslag har centerpartiet när det gäller att dels finansiera de skattesänkningslöften man redan har avgett, dels minska det budgetunderskott som vi eventuellt båda tycker är för stort?

Herr talman! Får jag först till Kjell-Olof Feldt säga att vi ju i vår motion har anfört vår principiella syn vad gäller de konkreta förslagen i budgeten. Vi är beredda att fortlöpande återkomma med konkreta förslag. Det pågår, som Kjell-Olof Feldt kanske vet, överläggningar om skattepolitiken. Vi är beredda att när dessa är klara precisera vår inställning i det avseendet. Jag vill bara erinra Kjell-Olof Feldt om att vi, när man i höstas gjorde en avstämning av den ekonomiska politiken, föreslog ett stimulansprogram, som var klart mera restriktivt än det socialdemokratiska. I en besvärlig ekonomisk situation ville socialdemokraterna då låta 1 miljard mera rinna mellan fingrarna än vad som till sist blev uppgörelsen med de icke socialistiska partierna. Vi är beredda att återkomma med konkreta förslag för att fullfölja den stabiliseringspolitik, för vilken vi under 1977 och 1978 delade ansvaret. Påståendet att man skulle kunna tjäna 800 miljoner på att ta kärnkraftverk i drift var intressant. Men det vore önskvärt — fastän jag förstår att tiden inte medger det — att Kjell-Olof Feldt preciserade sig litet i det avseendet. På vilket sätt innebär en sådan åtgärd en inkomstförstärkning? Innebär det att Kjell Olof Feldt räknar med en snabbt ökande elkonsumtion under budgetåret, som inte kan tillgodoses på andra vägar? Vilka hemligheter gömmer sig i de här räkneoperationerna? Jag tror att om socialdemokratin vill ha respekt för sitt budgetalternativ, så bör man vara litet aktsam om orden och inte bara bolla med siffror och lösa påståenden på det sätt man gör. Påståendet om de 800 miljonerna tål nämligen inte att närmare synas i sömmarna. Staten betalade 700 miljoner för Gränges. Det var en affärsuppgörelse som träffades efter en hård och omständlig förhandling. Inte minst socialdemokratin krävde att denna förhandling skulle forceras och genomföras, och när den till sist fick godkännande här i kammaren var de socialdemokratiska anmärkningarna rent marginella. Jag hänvisar till riksdagens protokoll. Om man läser det kan man konstatera att de socialdemokratiska anmärkningarna vid riksdagsbeslutet var marginella. Men det passar att efteråt komma sättande och misstänkliggöra affärsuppgörelser som man tidigare har accepterat.

Herr talman! Nils Åsling säger att centern är på det klara med sin principiella syn när det gäller skattepolitiken. Det är möjligt. Han säger också att det skall komma konkreta förslag fortlöpande. Det låter ju bra. Det handlar alltså om en kontinuerlig skattepolitik. Men anledningen till att jag ställde min fråga var att Thorbjörn Fälldin vid flera tillfällen har sagt att skattepolitiken kan avgöras först i höst och i samband med avtalsrörelsen. Det var därför jag undrade om det bara var en tillfällighet att avtalsrörelsen startar först efter valdagen och att det först då blir intressant att diskutera hur mycket man skall klämma åt skattebetalarna för att finansiera de skattesänkningar som man alldeles givet kommer att gå ut med i vår. Jag kan svara Nils Åsling på hans frågor om de 800 miljonerna. Kärnkraftverk är till för att producera elkraft — det antar jag att vi kan ena oss om - inte för att stå där. Om de icke används, så betyder det två saker. Det betyder att vi får använda dyrbar olja för att producera elkraft, en olja som kontinuerligt under det här året stiger i pris. I den mån denna elkraftsproduktion leder till ett överskott inom landet, så kan jag tala om för Nils Åsling att elenergi går att exportera, och då ger den inkomster. På dessa två ganska enkla fakta är vår kalkyl byggd. Den är f. ö. densamma som vi har redovisat tidigare. Så fick vi alltså veta att avtalet med Grängesberg och Stora Kopparberg om SSAB kom till efter en mycket hård förhandling. Det var en forcerad förhandling, sade Nils Åsling, och det skulle vi vara skuld till. Och så bråttom fick tydligen Nils Åsling, att han inte hann upptäcka att Gränges var konkursfärdigt och att Stora Kopparberg snuvade honom på den verkligt vinstgivande delen av sitt företag, nämligen vattenkraftsanläggningarna. Han köpte förlustdelarna av de båda företagen, och för det betalade han hundratals miljoner, så tydligen var det bråttom. Men som hård förhandlare kommer inte herr Åsling att gå till historien, det kan jag lova.

Herr talman! Skattepolitiken skulle inte bli klar förrän i höst, har det sagts. Det är möjligt, men om man förhandlar sig fram till vissa principiella riktlinjer redan nu, gör man naturligtvis det i samråd med arbetsmarknadens parter, och därmed lägger man också en grund för höstens avtalsuppgörelser. Vad det blir av detta får vi väl se — det vet varken Kjell-Olof Feldt eller jag i dag. Det här som nu sades om kärnkraften är intressant. Men när Kjell-Olof Feldt ändå är ute på det visionära planet, varför inte då, såsom jag sade i mitt inlägg, också föreslå att man skall bygga fler kärnkraftsverk, så att man kan exportera mer elenergi? Därmed skulle man ju kunna lösa hela det socialdemokratiska budgetproblemet! Men den enkla sanningen är naturligtvis den att socialdemokraterna bara har hängett sig åt en lek med ord. I brist på konkreta realistiska alternativ hugger man till med sådana här saker för att försöka ge intryck av att man skulle ha ett ordentligt budgetalternativ, vilket man ju inte har. Diskussionen om SSA uppgörelsen skulle faktiskt förtjäna en egen debatt. Jag är beredd att gå mycket långt i redovisning av situationen vid de förhandlingarna, men det kanske inte är rätta tillfället att göra det nu. Den enkla sanningen är dock att socialdemokratin har suttit med här i kammaren och godkänt den uppgörelse som Kjell-Olof Feldt nu finner för gott att kritisera. Detta är inte något tecken på fair play. Man kan inte hantera betydelsefulla politiska beslut som gäller människors sysselsättning etc. så, att man den ena gången är med om ett beslut men den andra gången stiger upp och kritiserar vad man i princip har godkänt. Här måste socialdemokraterna, om de vill bli respekterade för sina åsikter, bestämma sig för hur de skall ha det — risken är annars att man skulle kunna uppfatta dem så att de ideologiska ideal som Kjell-Olof Feldt företräder inte är Marx ideal utan Mänchhausens.

Herr talman! För att komma till rätta med de stora problemen inom samhällsekonomin har skattesystemet som sådant och det höga skattetrycket en nyckelroll. Den snabba utvecklingen av den offentliga sektorn under senare år har medfört främst två konsekvenser, vilka jag här vill peka på. För det första har en mindre andel av de ekonomiska resurserna kommit näringslivet till del. I dag har vi krav på en kostnadskrävande omstrukturering av stora delar av svenskt näringsliv. Om vi under den senaste tioårsperioden haft en rimligare, något lägre, tillväxt av den offentliga sektorn, hade självfinansieringsförmågan inom företagsamheten varit betydligt större. Det hade med all sannolikhet inneburit att en kraftig nedgång av industriinvesteringarna hade kunnat undvikas. Man skulle med andra ord inom svenskt näringsliv ha haft en betydligt modernare och mer konkurrenskraftig produktionsapparat än vad man i verkligheten har i dag. Det kommer att ta åtskillig tid att rätta till dessa missförhållanden, men för att man verkligen skall kunna nå fram till resultat måste man först vara medveten om orsakerna till att det har gått snett. För det andra har denna expansion av den offentliga sektorn medfört en höjning av det totala skattetrycket. Skattebelastningen på de enskilda medborgarna är i dag så hög att den menligt påverkar arbetsviljan. Allt fler löntagare vill ha förkortad arbetstid, eftersom den disponibla inkomsten genom skattesystemets effekter inte blir nämnvärt reducerad genom en lägre arbetsinsats. Tar man sedan hänsyn till olika former av inkomstrelaterade bidrag, kan det i vissa fall bli en ekonomisk vinst för den enskilde att göra en lägre arbetsinsats. Var och en förstår att detta egentligen är orimligt. En annan effekt av skattesystemet har blivit att folk inte finner det lockande att vidareutbilda sig för befordran i arbetet därför att den ekonomiska vinsten blir så obetydlig. I den offentliga debatten talas mycket om skattefusk och en grå sektor. Det är företeelser i samhället som vi måste komma till rätta med. Men vi skall vara medvetna om att det är statsmakterna som har det yttersta ansvaret för dessa missförhållanden, eftersom vi fått ett skattetryck som många människor uppfattar som orättfärdigt. Numera tycks nästan alla politiker vara medvetna om att något måste göras. T. o. m. socialdemokraterna, som tidigare helt nonchalerat marginalskatteproblemet, kräver nu marginalskattesänkningar. Detta är i och för sig glädjande. Moderata samlingspartiet påtalade, inte minst under det tidiga 1970-talet, kraftigare än något annat parti orimligheten med de höga marginalskatterna. Jag finner här ingen anledning att upprepa de argument vi hade då, eftersom vår dåtida grunduppfattning numera delas av de andra partierna — vpk undantaget. Men när det gäller viljan att gripa sig an problemet kan man verkligen registrera nyanser. Vi anser att det brådskar att få ned skattebelastningen på inkomstökningar till en rimlig nivå. Som jag tidigare anförde lämnar skattemoralen i dag mycket övrigt att önska. Jag skulle helt enkelt vilja beteckna den som något av en samhällssjukdom. Sjukdomar måste bekämpas snabbt och så effektivt som möjligt. Därför menar vi att riksdagen bör besluta att under en period på ca tre år bringa ner marginalskatterna till den nivån att inkomsttagare i normala inkomstlägen betalar högst hälften av inkomstökningen i direkt En sådan skatteomläggning kostar mycket pengar. Men jag vill påpeka att den inte behöver kompenseras krona för krona. Med ett rimligt skattetryck kommer arbetsinsatsen att öka och frestelsen att undandra inkomster från beskattning kommer att minska. Jag vill hävda att en marginalskattereform till en betydande del kommer att vara självfinansierande, sett från budgetsynpunkt. Socialdemokraterna har till årets riksmöte lagt fram ett skattealternativ som gör anspråk på att vara något av ett nytänkande. För min del kan jag inte uppfatta den socialdemokratiska skattepolitiken som något annat än en fortsättning av den förödande politik socialdemokraterna drev under 1960 talet och början av 1970-talet. På helårsbasis innebär det, vilket anfördes i debatten tidigare i dag, en ökning av skattetrycket med inemot 15 miljarder kronor. Merparten av detta är den s.k. produktionsfaktorsbeskattningen. Den har från socialdemokratiskt håll presenterats som något av ett Columbi ägg, som inte skulle belasta löntagarna på samma sätt som andra skatteformer. Produktionsfaktorsbeskattningen är ju ingen ny företeelse. Den har diskuterats och utretts tidigare. Därvid kom man fram till att det var en klumpig metod. Resultatet blev i stället att vi så småningom fick mervärdeskatten, som egentligen inte är något annat än en allmän produktionsfaktorsbeskattning. Mervärdeskatten är som instrument betydligt smidigare eftersom den beskattar alla produktionsfaktorer lika och i ett sammanhang. Vad socialdemokraterna föreslår är alltså att vi ovanpå den nuvarande produktionsfaktorsbeskattningen/mervärdeskatten lägger ytterligare en produktionsfaktorsskatt på, som det antytts, 3-4 96. I praktiken innebär det här ingenting annat än att man med en taktisk manöver smyghöjer momsen med 4-5 26. Verkningarna på kostnadssidan blir exakt desamma som en höjning av mervärdeskatten. Möjligt är att man får en viss fördröjning i prisprocessen. Nej, socialdemokraternas skatteidé är inget nytänkande i egentlig mening. Det är en metod — jag upprepar det —- att smygvägen öka det skattetryck som redan är för högt. Jag vill för min del framhålla att skattefrågan måste lösas under den kommande valperioden. Förutsättningarna för att vi skall komma till rätta med problemen är följande. 1. Den offentliga sektorns expansion måste begränsas. Den måste ju finansieras med intäkter. Det har lett till att skatteuttaget nu har en sådan höjd att den maximala gränsen har nåtts. En fortsatt kraftig expansion kommer att medföra sänkt levnadsstandard för de förvärvsarbetande grupperna i landet. I det fallet måste särskild uppmärksamhet ägnas åt den kommunala expansionen. De frivilliga överenskommelser som i omgångar träffats mellan staten och kommunerna i syfte att hålla tillbaka skatteökningarna har inte varit effektiva. Därför kan det bli nödvändigt att införa skattetak för den kommunala utdebiteringen. 2. En planmässig sänkning av marginalskatterna måste komma till stånd. Denna sänkning bör givetvis ske i samråd med löntagarorganisationerna, så att man inte åstadkommer oönskade fördelningspolitiska effekter. 3. Ett marginalskattetak bör införas. Enligt min mening bör detta tak inom en treårsperiod ha nått ner till en skattesats på 70 96. 4. En bättre samordning mellan skattesystemet och det sociala bidragssystemet måste komma till stånd. Nuvarande regler för bostadsbidrag, existensminimumregler och särskilda regler för pensionärernas beskattning ger ju i många fall marginaleffekter på 100 96 i vanliga inkomstlägen. Detta är helt orimligt och måste rättas till. 5. Vi måste få ett skattesystem som främjar ett ökat hushållssparande. Det innebär regelbundna justeringar av förmögenhetsbeskattningen för att förhindra automatiska skatteskärpningar. Aktievinstbeskattningen bör förenklas. Man bör dessutom införa individuell beskattning av kapitalinkomster. 6. Skattesystemet bör också utnyttjas som ett industripolitiskt instrument. Det innebär att skattepolitiska åtgärder bör vidtas för att främja utvecklingsoch forskningsinsatser inom näringslivet. Kapitalbeskattningens inverkan på familjeföretagen kan måhända behöva mildras ytterligare. I det långa perspektivet bör målsättningen vara att det kapital som arbetar i företagen inte blir föremål för förmögenhetsskatt. Med de åtgärder som jag här skisserat i största korthet blir det möjligt att för det första åstadkomma ett fungerande skattesystem som människor uppfattar som rättfärdigt. För det andra kan skattesystemet bli en stimulans för arbetsinsatser och initiativ, som gör att samhällsekonomin kan expandera på ett sunt sätt. Vi är i dag i ett krisläge. Det är därför viktigt att åtgärderna påbörjas under detta riksmöte.

Herr talman! Jag råkade komma in i kammaren då herr Krönmark fällde ett uttalande som väckte mitt intresse. Herr Krönmark sade att den offentliga sektorns utgifter måste betalas med inkomster. Men herr Krönmark har ju suttit i en regering som numera ser till att en tredjedel av statens utgifter för den offentliga sektorn betalas med lån — med lån i bankerna, med lån i riksbanken, dvs. de finansieras via Tumba pappersbruk, med lån i utländska banker. De kanoner herr Krönmark anskaffade betalades till en tredjedel med lån. Officerslönerna betalades till en tredjedel med lån, bl.a. i utländska banker — det är litet märkligt men så är det. Ändå — herr Krönmark talade ju hela tiden om skatter — höjde ni skatten mer än någonsin tidigare veterligen: ni höjde momsen, ni höjde spritskatten, ni höjde tobaksskatten, ni höjde bensinskatten med 15 öre litern och mycket annat. Trots allt detta skapade ni en sådan skuldbörda att var tredje krona som staten ger ut är lånad — det är en gigantisk skatteskuld på framtiden. Det var vad ni lyckades åstadkomma under hela två år vid regeringsmakten. Och ändå talar herr Krönmark om att vi skall skära ned den offentliga sektorn, att vi skall skära ned bidragen. Vilka bidrag? Tala om! Nu skall vi sänka skatten, säger herr Krönmark. Jag ser att herr Burenstam Linder nu kommer ilande till herr Krönmarks Jag har tidigare sagt att det har slösats med statens medel. Det mest upprörande slöseriet har herr Krönmark själv stått för. 450 miljoner lades förra året ned på ett flygplan som aldrig kommer att flyga! När nu herr Krönmark talar för låga statsutgifter och minskade skatter — kan då inte herr Krönmark rejält säga ifrån att det är ett gigantiskt slöseri med statspengar att lägga ut hundratals miljoner på flygplanet BILA, som aldrig kommer att bli av. Det vore befriande att det sades från denna talarstol även av en moderat att den miljardrullning som detta flygplansprojekt skulle innebära tänker vi absolut inte inlåta oss på. Det vore befriande om herr Krönmark kunde säga det.
Herr talman! Herr Palme har någon egendomlig ekonomisk teori om att en tredjedel av alla utgifter har finansierats genom lån, t.o.m. i utländska banker. Då vill jag upplysa herr Palme och kammaren om att det i så fall är ännu värre än herr Palme tror, för då har en tredjedel av herr Palmes riksdagsarvode och en tredjedel av herr Palmes statsrådspension under denna tid finansierats genom utländska lån. Det här är ett sätt att diskutera de här frågorna som inte är riktigt relevant. Om herr Palme hade bekvämat sig att lyssna hade han upptäckt att vad jag talade om inte var att den offentliga sektorn skulle skäras ned utan att vi skulle dra ned expansionen av den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn måste givetvis finansieras genom intäkter — det är alldeles riktigt. Men när den borgerliga regeringen 1976 trädde till herr Palmes berömda dukade bord var vi inte i det läget att den offentliga sektorn kunde finansieras med bara intäkter. De problem som då fanns har diskuterats under hela dagen i dag. Därför måste man övergångsvis låna. Det är inte bara staten som gör det —-det måste även privata företag och privatpersoner göra när man har varit vårdslös med ekonomin. Och den vårdslösheten ansvarar herr Palme och hans regering för. : å Olof Palme säger att vi har finansierat kanoner, officerslöner och det ena med det andra. När han talar om de 450 miljonerna för det flygplan som aldrig kommer att flyga, så är även den siffran fel. Av skattemedel var det 310 milj.kr. som gick till detta flygplan. Vidare säger Olof Palme att det skulle bli en miljardrullning. Vi skall inte föra någon försvarsdebatt nu — det får vi tillfälle till senare under arbetsåret. Men jag vill säga att även socialdemokraternas alternativ i flygindustrikommittén innebär en miljardrullning. Det är ju inte fråga om att lägga ut ett antal miljarder på ett nytt attackflygssystem och inte genomföra projektet. Beloppen i de olika alternativen skiljer sig kanske med en miljard kronor från varandra. Men även det socialdemokratiska partiet, Olof Palme, är ansvarigt för den kommande miljardrullningen på ett nytt attackflygssystem. Eller kan vi möjligen under detta replikskifte få ett besked från det stora socialdemokratiska partiet att det har haft en helt annan inställning när det gäller det framtida flygvapnet? Det är i så fall högst anmärkningsvärt. Jag tror faktiskt att svenska folket efter Olof Palmes engagerade anförande här har intresse av att få besked på den punkten.

Herr talman! Jag tycker faktiskt det är otillfredsställande att en del av mitt riksdagsarvode betalas via sedeltryckeriet i Tumba och inte via ordentliga inkomster, om det nu var det som Eric Krönmark ville veta. I sitt första anförande var Eric Krönmark väldigt djärv — här skulle minsann skatterna sänkas och här skulle minsann de statliga utgifterna ner. I min replik tog jag upp det enda fögderi som Eric Krönmark verkligen varit ansvarig för, nämligen försvaret, och då blev det inte lika roligt längre. Då blev inte besparingsnitet överväldigande. Jag skall gärna tillstå att det är möjligt att det rena slöseriet på utvecklingsarbetet när det gäller attackflygplanet B3JLA uppgår till 310 milj.kr., pengar som måste tas ut av direkta skattemedel. De övriga kostnaderna skulle Saab svara för. Min erfarenhet säger dock att även de kostnaderna förr eller senare får betalas av skattemedel. Men 310 milj.kr. är också pengar, och de är enligt min mening helt bortkastade. Beträffande den framtida försvarsutvecklingen och det framtida flyget vill jag säga att vi liksom tidigare är beredda att ställa oss bakom ganska dryga kostnader. Men för att hålla skatterna på rimlig nivå måste enligt vår mening en hård återhållsamhet med statsutgifterna även drabba försvarsområdet. Vi har klart sagt ifrån att kostnaderna för attackplanet B3LA, som Eric Krönmark var engagerad i under sina år som försvarsminister, icke kan rymmas inom ramen för i princip realt sett oförändrade försvarsutgifter. Det skulle få ytterst allvarliga konsekvenser för armén, och det kan vi inte gå med på. Det är ett fullkomligt klart besked. Trots fyra års utredningsarbete har de borgerliga partierna ännu icke lyckats masa sig fram till ett ställningstagande i den frågan. Under tiden rinner miljonerna bort. Men, herr talman, mitt syfte att punktera Eric Krönmarks lättfärdiga tal om lättheten att spara på statsutgifterna och sänka skatterna anser jag mig ha nått.

Herr talman! Får jag då till punkteraren Palme lämna beskedet att jag aldrig har krävt att BILA skall inrymmas inom nuvarande försvarsram. Detta har jag tidigare haft tillfälle att klart deklarera från denna talarstol. Det är alldeles riktigt att det blir litet dyrare under de närmaste åren, men på sikt, under en 15-årsperiod, blir detta ett billigare alternativ för de svenska skattebetalarna. Det vore intressant att få ett besked om hur herr Palme, som för nästa budgetår vill dra ned anslaget till försvaret med ca 450 milj.kr., skall få in sitt attackflygplansalternativ inom den ramen utan att det får menliga konsekvenser för armén. Jag är övertygad om att herr Palme inte kan ge något besked härom. Om hans alternativ genomfördes — i detta fall ber jag att få instämma i vad statsministern tidigare i dag sade — skulle det få rent förödande konsekvenser för försvarets övriga delar. Miljardrullningar? Det är fråga om 310 milj.kr., som dessutom har givit samhällsekonomiska effekter därigenom att ett stort antal människor har fått sin sysselsättning tryggad. Det innebär en teknisk utveckling och innovation, som vi får spin-off-effekter och glädje av inom andra delar av näringslivet. Det är inte en sådan miljardrullning som exempelvis herr Palme var ansvarig för genom Stålverk 80, som inte gav några pluseffekter alls för samhällsekonomin. Tvärtom vållade detta projekt samhället stora avvecklingskostnader, trots att den dåvarande regeringen redan den gång det begav sig och med den bild man då hade av marknaden borde ha insett att det verkligen var en helt orimlig miljardrullning. Inom försvaret sker ingen miljardrullning. Jag vill säga till herr Palme och kammarens ledamöter i övrigt att den samhällsekonomiska situationen skulle ha varit helt annorlunda, om man inom andra sektorer av den statliga förvaltningen hade haft samma kostnadspress som inom försvaret. Försvaret har hela tiden från början av 1960-talet fått en minskad andel av de totala statliga anslagen. Inom försvarssektorn har man under de senaste sju åren fått friställa ungefär 3 000 människor. Jag har varken under min tid såsom försvarsminister eller nu efteråt hävdat att pengar i ökad utsträckning skall satsas på försvaret. Jag har tvingats acceptera en bristsituation. Även i detta fall är herr Palme som vanligt djupt osaklig.